Herr talman! Behandlingen och utbytet av information befinner sig f. n. i en teknisk utvecklingsfas, vars effekter blir betydande för de enskildas dagliga tillvaro och arbetssituation. Arbetsrutiner och organisation inom industri, förvaltning och servicefunktioner förändras. Vi befinner oss redan långt inne i informationssamhället. I växande utsträckning tas tekniken i bruk för styrning av maskiner, robotar och hela produktionssystem. 1980 talet kommer att präglas av en omfattande elektronisk automation inom både industrioch kontorsarbete. Behovet är då mycket stort av en samlad syn på datafrågorna och på användningen av ADB-tekniken i samhället som helhet. Det behövs en datapolitik som garanterar att informationsutnyttjandet och databehandlingen sker på ett sätt som gagnar samhälle, företag och enskilda människor. Enligt utredningen Datamarknaden inför 1980-talet beräknas de totala ADB-kostnaderna hos enskilda dataanvändare i Sverige ha uppgått till ca 6,9 miljarder kronor eller ca 2,1 26 av bruttonationalprodukten 1976. En annan beräkning visar att motsvarande siffra för 1978 kan uppskattas till ca 10 miljarder kronor. 1972 uppgick bruttoinvesteringarna i ADB, om man med bruttoinvesteringar menar nytillskott i datorer och utveckling av system och program, till ca 1,2 miljarder kronor. Denna snabba tillväxt inom ADB tekniken tycker vi moderater är ett starkt skäl för en mera samlad politik på detta område. ”Driftkostnaderna” för den svenska statsförvaltningen, dvs. kostnaderna för den operativa verksamheten inom de statliga myndigheterna exkl. affärsverken, kan uppskattas till ca 20 miljarder kronor per år. Detta innebär, herr talman, att varje procents förbättring motsvarar en besparing på ca 200 milj.kr. per år. Administrativ utveckling, informationsbehandling och ADB-teknik är väsentliga medel för att förbättra effektiviteten och är samtidigt hjälpmedel för kvalitetsförbättringar. Statens direkta ADB-kostnader torde enligt riksrevisionsverkets beräkningar komma att överskrida 2 miljarder kronor per år redan i början av 1980-talet. De årliga kostnaderna har ökat med ungefär 31 26 mellan 1974 78. ADB-kostnaderna utgör således en betydande och växande del av statsförvaltningens sammanlagda administrativa kostnader. Tyvärr har dessa kostnader inte lett till de rationaliseringseffekter som har varit avsedda. Många av dagens ADB-problem beror på att området är nytt och att tekniken har utvecklats extremt snabbt. Detta har bidragit till att utnyttjandet av ADB alltför ofta präglats av vad som synes tekniskt möjligt i stället för att anpassas till de enskilda människornas krav och villkor. Felaktigt anpassad förfelar datatekniken sitt positiva syfte och skapar tvivel hos den enskilde om ADB:s möjligheter. Exempel från vardagslivet saknas inte, där datatekniken snarast har försvårat människors relationer med myndigheter. Den kritik som framfördes mot SLÖR-systemet har tyvärr visat sig berättigad, och även det ADB-register för folkbokföring och beskattning som riksdagen beslutade om 1975 har visat sig vara försett med alltför många bristfälligheter för att kunna få godkänt betyg. Det kan också erinras om överföringen av vissa av länsstyrelsernas traditionella arbetsuppgifter på skatteområdet till riksskatteverket, inte minst då de ekonomiska kalkylerna för överföringen. Vår kritik då och vår kritik nu har tyvärr visat sig alltför välbefogad. Inte i något avseende uppfyller det s.k. RS-projektet de ursprungliga löftena och förväntningarna. Därför kommer vi nu med vårt krav på en översyn, som då också skulle kunna leda till att värdefulla erfarenheter vunnes om hur missgrepp skulle kunna undvikas i framtiden. Under alla omständigheter är det av vikt att riksdagens möjligheter till kontroll av och insyn i den statliga datauppbyggnaden väsentligen förstärks. Varje förskjutning av ett beslut om översyn innebär ju ökade möjligheter till onödigt statligt slöseri och onödiga felsatsningar. Organisationen av den automatiska databehandlingen inom statsförvaltningen och de övergripande riktlinjer som gäller för denna fastställdes av riksdagen 1963. Någon verklig prövning har faktiskt inte skett sedan dess. På den tiden var BESK en datamaskin av högsta klass, trots att den tog upp flera rum.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 Vi har också en reservation nr 2, där yrkandet avser tillgodoseendet av ett rättvisekrav. Om i en familj, där bägge makarna har inkomst, den ene maken har betalat in för mycket medan den andra i stället resterar i sina inbetalningar, tycker vi inte att den som resterar med inbetalningarna skall behöva betala kvarskatteavgift — om deras sammanlagda inbetalningar täcker den totala skatten. Vi tycker att detta är ett rättvisekrav och att man i dessa fall bör betrakta familjen som en enhet — inte som två individer. Sedan tycker jag att det här hade varit lämpligt som en detalj i kampen mot krånglet och byråkratin. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 1978/79:50 behandlar regeringens förslag till nya regler för inbetalning och redovisning av skatt. De reformer på uppbördsområdet som förslaget innebär är en naturlig påbyggnad av den reformverksamhet i fråga om taxeringsorganisationen och taxeringsnämndernas verksamhet som riksdagen tidigare fattat beslut om. Det nu framlagda förslaget söker utnyttja de möjligheter som det nya ADB-systemet för folkbokföring och beskattning ger till rationella och förenklade rutiner när det gäller uppbörd och redovisning av olika slags skatter, och utskottet ansluter sig i princip till den allmänna uppläggning av redovisningssystemet som propositionen föreslår. Inte heller de övriga förslag till ändringar i uppbördsförfarandet som propositionen tar upp möter erinringar i mer än ett fall, och det gäller förseningsavgiften för uppbördsdeklarationer. Propositionen har föreslagit 300 kr. med fördubbling av avgiften om anmaning utgått. Utskottet, som noterar att för försenade mervärdeskattedeklarationer gäller avgiftsnivån 100 kr. resp. 200 kr., menar att man bör sträva efter att få en viss enhetlighet i fråga om sådana här sanktioner. Därför föreslår utskottet att man stannar för samma restavgift när det gäller försenade uppbördsdeklarationer. Men utskottet säger också att man utgår från att regeringen tar upp dessa avgiftsfrågor till en samlad bedömning i lämpligt sammanhang. Två moderata reservationer har fogats till skatteutskottets betänkande. I reservationen 1 yrkas på en allmän översyn av det s.k. RS-projektet och folkbokföringens centrala organisation. Det förefaller mig som om reservationerna är en fortsättning av den kritik som framfördes redan 1975, då riksdagen fattade besluten om ADB-registret för folkbokföring och beskattning. Då var man bl.a. från moderat håll kritisk mot att länsstyrelseuppgifter fördes till riksskatteverket, och man ifrågasatte om systemet skulle medföra effektivitetsoch rationaliseringsvinster. Nu menar man att kritiken visat sig befogad och att en översyn därför är motiverad. Säkerligen kan man finna åtskilligt att kritisera under uppbyggnadstiden sedan 1975. Det vore underligt annars med en så genomgripande omorganisation. Utskottet finner dock att de förändringar som nu föreslås medför rationaliseringsvinster för myndigheterna och förenklingar och förbättringar också för arbetsgivarna. Och man bör väl ändå få köra i gång hela systemet innan man startar en: mer allmän översyn. Hittills finns enligt utskottets mening inget som tyder på att det inte skulle ge resultat i fråga om rationalitet, effektivitet och förenklingar. Jag yrkar därför avslag på reservationen 1. Reservationen 2 handlar om beräkning av kvarskatteavgift och ränta för makar och barn. De regler som nu gäller infördes 1974 och förutsätter individuell beräkning. De skäl som man anförde för att inta den ställningen då var att inkomstbeskattningen numera i huvudsak är individuell och att det innebär enklare hantering, om man har individuell beräkning. Jag har därför litet svårt att förstå Kurt Söderströms påstående att det skulle innebära att man tar bort krångel, om man återgår till det gamla systemet. De skäl som ledde fram till ställningstagandet 1974 har enligt utskottets mening samma styrka i dag. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 2.
Herr talman! Jag har den uppfattningen att vi vet sorgligt litet om ADB-området. Jag tror inte att vi på något annat område här i riksdagen skulle tolerera att man gick fram på det sätt som vi gjort där. Wilhelm Gustafssons argumentering har inte fått mig att ändra uppfattning i det fallet. Han sade i ett sammanhang att man behöver köra i gång systemet innan man gått igenom verksamheten i dess helhet. Det är också på det sättet man har gjort i flera andra fall, herr talman. Vi har då i vår diskussion här utgått från kostnader på ett par hundra miljoner, som sedan i slutskedet har blivit tusentals miljoner kronor. Vore det inte bättre att innan man kör i gång med en verksamhet utarbeta en ordentlig översikt över den i dess helhet, så att man vet vad man ger sig in på? Jag tror att vi skulle tjäna på det och vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen 1. Låt mig bara säga om reservationen 2 att jag tycker att man i det där aktuella fallet skall se familjen som en enhet i beskattningshänseende, och det är det som är anledningen till att jag yrkar bifall till reservationen 2.
Herr talman! De allmänna synpunkter som Kurt Söderström anför tror jag att vi har anledning att pröva i annat sammanhang. Vi har i olika omgångar diskuterat datalagen och användningen av ADB i övrigt, och dessa synpunkter bör tas upp i sådana sammanhang. Det system för taxering och uppbörd som det nu gäller är — låt mig säga så — halvvägs satt i sjön, och det vore orimligt att stoppa det nu och alltså inte fortsätta också med uppbördsförfarandet, för att i ett sammanhang kunna göra den utvärdering som säkerligen blir erforderlig. Att vi lekmän vet rätt litet om data håller jag med Kurt Söderström om. Beträffande reservationen 2 tror jag att vi har redovisat våra synpunkter, och jag har därför inte mer att säga om den.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 1978 80-procentsregel som riksbanken enligt cirkulär av den 7 november 1977 tillämpar för företag som ansökt om obligationsemission. Jag skall helt kortfattat förklara bakgrunden till vår reservation. I cirkuläret till emittentbankerna förklarade riksbanken att företag eller koncern som avsåg att ta upp obligationseller förlagslån borde ha högst 20 96 av sina i Sverige placerade likvida medel i annan form än bankinsättningar och därmed likställda placeringar. Rekommendationen i cirkuläret innebär i själva verket en förpliktelse för de berörda företagen att placera huvuddelen av sina likvida medel på räkning i bank, om de önskar få obligationslån. Nu förhåller det sig så att bl.a. emissionskontroll och placeringsplikt är sådana kreditpolitiska medel som är underkastade särskild reglering, nämligen lagen om kreditpolitiska medel. De får då naturligtvis inte tillämpas på annat sätt än som anges i lagen. Lagen har hittills inte varit i tillämpning såvitt gäller emissionskontroll, utan i stället gäller alltjämt en överenskommelse mellan riksbanken och de i emissionsverksamheten deltagande affärsbankerna som ingicks redan 1952. Produktionsföretagen fanns inte med där. Karakteristiskt för bestämmelserna om placeringsplikt är bl.a. att de endast omfattar bankinstitut och försäkringsbolag. Däremot är bestämmelserna om placeringsplikt inte tillämpliga på produktionsföretag. Riksbankens villkor om viss placeringsplikt för produktionsföretag har därför inte stöd i lagen om kreditpolitiska medel, och den överenskommelse från 1952 som finansutskottet stöder sitt yttrande på är inte heller tillämplig, då den ej gäller produktionsföretag. Finansutskottet har begärt yttrande av konstitutionsutskottet angående de grundlagsmässiga aspekterna på riksbankens agerande, men inget yttrande har behandlats eller infordrats från statsrättsliga experter. Den enda expert som yttrat sig är professor Ole Westerberg på uppmaning av Sveriges industriförbund, och han talar emot riksbankens och finansutskottets uppfattning. Jag kan inte finna det annat än besvärande för utskottets ståndpunktstagande. Cirkuläret borde enligt riksbanken uppfattas som ”allmän norm”, men enligt 8 kap. 3 § regeringsformen kan sådan föreskrift endast meddelas genom lag, och delegation av sådan befogenhet kan blott ske enligt bemyndigande, givet av riksdagen i lag — detta enligt propositionen 1973:90 s. 209. Det är riksdagen som stiftar lagar och ingen annan. Låt mig, herr talman, sluta med att uttala en förmodan att en liknande händelse inte kommer att inträffa igen efter den uppmärksamhet som riktats mot riksbankens agerande. Ur den synpunkten har diskussionen härom kanske varit till nytta! Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! De moderater som reserverat sig i finansutskottet och de moderater som anfört avvikande mening i konstitutionsutskottets yttrande hävdar att riksbanksfullmäktige genom utfärdandet av ifrågavarande cirkulär skulle ha överskridit sina befogenheter och kommit in på normgivningsmakten. Lagstiftningsmakten är enligt den nya grundlagen helt och hållet riksdagens angelägenhet. Riksdagen kan på vissa områden genom uttryckliga bemyndiganden överlämna beslut om normgivning till regeringen. Det kan också gälla föreskrifter om verkställighet av lag. Däremot har självfallet inte myndigheterna, vare sig de vanliga förvaltningsmyndigheterna eller riksbanken, någon fristående rätt att utfärda normer av generell natur. Frågeställningen i det här sammanhanget är alltså om det aktuella cirkuläret är att betrakta som en norm eller inte. Den frågan bör man försöka besvara med utgångspunkt i lagen om kreditpolitiska medel, för vars verkställighet riksbanken har ansvar, bl.a. genom rätten att utfärda tillämpningsföreskrifter. Denna lag anger de instrument som står till riksbankens förfogande när det gäller att styra kreditmarknaden på det sätt som statsmakterna avsett med lagen. Med dessa instrument som utgångspunkt har riksbanken och kreditinstituten alltså fört förhandlingar. Dessa förhandlingar har resulterat i en frivillig överenskommelse, varigenom samma syfte kan uppnås som man avsett att uppnå med lagen om kreditpolitiska medel. Därigenom har också vissa av de instrument som anges i lagen om kreditpolitiska medel inte behövt utnyttjas. Det är i det här perspektivet som den aktuella frågan skall ses. Rune Rydén nämnde professor Westerberg. Denne har emellertid pekat på att det finns skäl både för och emot slutsatsen att det här skulle vara fråga om en norm. Själv delar jag i det här avseendet konstitutionsutskottets uppfattning att det förhållandet, att riksbankens emissionskortroll hittills grundat sig på en överenskommelse och inte på lagen, inte innebär att de villkor som riksbanken tillämpar vid utövandet av sin kontroll skall betraktas som normgivning i grundlagens mening. Jag kan därför inte biträda den uppfattning som Rune Rydén har gett uttryck för, nämligen att det aktuella riksbankscirkuläret inte skulle ha stöd i grundlagen. Herr talman! Jag reagerade litet grand när Rune Rydén sade att uppmärk samheten kring det här ärendet skulle påverka handläggningen i fortsättningen. Den slutsatsen får nog stå för Rune Rydéns egen räkning. Finansutskottets granskning av det aktuella ärendet har inskränkts just till frågan huruvida de villkor som riksbanken ställt i det här cirkuläret är att hänföra till normgivning eller inte. Det har kommit till slutsatsen att det inte är normgivning. Jag yrkar med detta bifall till finansutskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill till Björn Molin säga att överenskommelsen med riksbanken angående emissionskontroll bara gäller banker och försäkringsbolag. Produktionsföretag är inte inkluderade i överenskommelsen och är alltså inte skyldiga att följa 20/80-procentsregeln.

Herr talman! Huvudlinjen i de regeringsförslag som riksdagen behandlar i dag är att de stärker föräldrarna. De syftar till att ge föräldrarna bättre möjligheter att fylla sin föräldraroll och ge dem mer tid för sina barn, bättre möjligheter att förena förvärvsarbete med en helgjuten insats som förälder. Tidigare i vår har riksdagen bifallit regeringens förslag om kraftigt ökade anslag till kommunernas barnomsorg. Det var nödvändigt, och jag är självfallet glad för det. Men grundläggande för alla barn är att deras föräldrar känner trygghet i sin föräldraroll och att de kan ägna tid åt sina barn och göra det till vardags utan att barn och föräldrar är alltför trötta när de är tillsammans. De redskap som vi vill använda för att nå de här målen är föräldrautbildning och föräldraförsäkringen, och det är dem vi behandlar i dag. Samhällsförändringen ställer nya krav på föräldrarna. Det innebär också nya krav på familjepolitiken. Människorna flyttar i dag mer än tidigare. De som får barn kan ofta inte få samma stöd av sina föräldrar som var vanligt förr. Samhället har också blivit mera komplicerat. Vi vet att många föräldrar är mycket osäkra inför sin nya roll. Därför behövs föräldrautbildningen. Den skall ge föräldrar kunskap om barnens behov och utveckling och om samhällets service till barnfamiljerna. Men lika viktigt: den skall också ge föräldrarna möjligheter att diskutera sina problem med andra i samma situation. Att upptäcka att andras barn också kastar maten på golvet, att finna att man själv inte är den enda föräldern i världen som misslyckas med en del av sina goda föresatser, är ofta det bästa stödet för en förälder som plågas av sin otillräcklighet. Allt fler föräldrar vill fortsätta med sitt förvärvsarbete också när de har små barn. Genom rätten till sex timmars arbetsdag har de fått möjlighet att korta ner sin arbetstid. Det är bra av många skäl. Många föräldrar tycker att det är för jobbigt att både ha ett heltidsarbete och samtidigt vara förälder. Det är viktigt att barn och föräldrar kan vara tillsammans. Även om daghem är positivt på många sätt, är det inte bra om barnen måste vara där mycket länge. Enligt familjestödsutredningen var hälften av barnen på daghem mer än nio timmar och en femtedel så mycket som tio timmar. Även om siffrorna nu skulle vara något lägre, är läget naturligtvis inte tillfredsställande. Förslagen till utbyggnad av föräldraförsäkringen, som vi diskuterar i dag, underlättar ytterligare för föräldrarna att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Förutom att de ger ett ökat stöd till föräldrarna har de också två andra syften: för det första att öka jämställdheten mellan kvinnor och män och för det andra att minska krångel och ta bort orättvisor i systemet.

Vi vill öka jämställdheten, bl.a. på följande sätt: Vi anser inte att kvinnor skall behöva ta ledigt i slutskedet av graviditeten bara för att deras arbete är olämpligt, och för att deras arbetsgivare inte vill eller kan ordna med omplacering. Vi hoppas att förbättringen av ersättningen från föräldraförsäkringen gör att flera pappor kommer att utnyttja en del av föräldraledigheten. Den särskilda pappaledigheten kring födelsen och den nya föräldrautbildningen skall också stimulera fäderna till ett större engagemang för sina barn. Föräldraförsäkringen har byggts ut mycket kraftigt sedan den kom till 1974. Försäkringen är ett utmärkt instrument för att tillgodose behov inom familjepolitiken. Men den här utvecklingen har också inneburit att föräldraförsäkringen har blivit alltmer komplicerad. Den är så krånglig att det finns allvarliga skäl att fundera över hur man skall göra den enklare. Det behövs både för att vi inte skall ta på oss för stora kostnader för förvaltningen och för att männsiskor skall kunna förstå och rätt utnyttja sina förmåner. I propositionen lämnas flera förslag, som innebär klarare linjer i försäkringen. Den kanske viktigaste förändringen i förenklande riktning är att ersättningen i fortsättningen kommer att bli densamma för hela den tid försäkringen omfattar. Det har varit svårt att förklara för föräldrarna varför ersättningen under en månad av de nio har begränsats till 32 kr. per dag. Förslagen i propositionen innebär också att föräldrapenning för tillfällig vård av barn knyts till sjukdom och i huvudsak följer samma regler som den vanliga sjukpenningen, medan behovet av ledighet för andra ändamål -— förkortad arbetsdag, introduktion i skola eller förskola osv. — får tillgodoses inom ramen för rätten till särskild föräldrapenning. Den här uppdelningen är lätt att klargöra och gör att de flesta föräldrar slipper hålla reda på hur många sjukdagar de haft för sina barn varje år. Kravet på en enkelhet är viktigt och det bör hävdas med kraft. Det får dock inte drivas så långt att det hindrar att angelägna behov blir tillgodosedda eller att orättvisor tas bort. Vissa av förslagen har inslag av prövning i det enskilda fallet, t.ex. havandeskapspenningen. Jag är övertygad om att den är så viktig, att vi får acceptera en viss omgång — kalla den byråkrati om ni vill — i detta fall. En klar majoritet av remissinstanserna delar också den åsikten. Jag går nu in på de olika förslagen i propositionen och utskottens behandling av dem. Flerbarnsfamiljernas ekonomiska situation tas upp i motioner från samtliga partier i riksdagen. Det är naturligt. Familjer med många barn har ofta lägre standard. Dessutom har de svårare att förbättra denna standard med egna insatser. En fyrabarnsfamilj med en inkomsttagare behöver t.ex. tjäna över 100 000 kr. för att nå över existensminimum. Ju fler barn man har desto mindre blir utbytet, om den andra föräldern börjar förvärvsarbeta. Regeringen har nyligen fattat beslut om direktiv till en utredning om barnfamiljernas ekonomiska situation, särskilt flerbarnfamiljernas. Partiernas representanter i socialutskottet har kunnat ge synpunkter under arbetet med direktiven, och utskottet finner att regeringens åtgärder är tillräckliga på denna punkt. Vid det senaste årsskiftet höjdes barnbidragen till 2 500 kr. per år. Vad riksdagen nu skall ta ställning till är motioner från centerpartiet och moderaterna om ett eventuellt införande av nya bidragsformer. Jag delar många av de synpunkter som har framförts i motionerna, t.ex. om behovet av större rättvisa mellan dem som får plats i kommunens barnomsorg och dem som måste ordna någon form av privat barntillsyn eller som själva är tvungna att ta hand om sina barn. Valfriheten är viktig för barnfamiljerna. Därför anser också folkpartiet att vårdnadsbidrag skall införas, även om folkpartiet inte accepterar de olika utformningar som centerpartiet och moderata samlingspartiet föreslår. Det är ändå enligt min mening nödvändigt att, som utskottet också föreslår, avslå de här motionerna. Det ekonomiska utrymmet är begränsat. Centerns och moderaternas vårdnadsbidrag skulle i den första etappen kosta ungefär 900 milj.kr. per år. Fullt utbyggt skulle det kosta mellan 2,5 och 3 miljarder kronor. Att de här partierna plötsligt blivit så frikostiga är en aning förvånande. Tidigare i år har de ju uttalat oro för det stora budgetunderskottet, och så länge centern och moderaterna var med och delade regeringsansvaret var de betydligt mer återhållsamma med löften på det här området. Det finns nu särskild anledning att avvakta med helt nya bidragsformer dels därför att vi har ont om pengar, dels därför att vi tillsätter en utredning som skall se över det framtida stödet till flerbarnsfamiljerna och till barnfamiljerna över huvud taget. Vi känner ju inte heller resultatet av statistiska centralbyråns undersökning om befolkningsutvecklingen och vilka krav på åtgärder och kostnader som den kan medföra. Alla partier är överens om att det är särskilt viktigt att stödja flerbarnsfamiljerna, vilket också framgår av utskottets betänkande. Vårdnadsbidraget är kanske inte den allra bästa åtgärden med tanke på detta syfte. I allt väsentligt har utskottet enhälligt ställt sig bakom regeringens förslag om föräldrautbildning. Den enda avvikelsen är en socialdemokratisk reservation som gäller kommersiellt material som delas ut i samband med barns födelse. Enigheten är mycket glädjande. Frågan har ju diskuterats i riksdagen tidigare och redan då var man överens om att en föräldrautbildning måste komma till stånd så fort som möjligt. Ett stort ansvar vilar nu på landstingen att erbjuda föräldrarna föräldrautbildning redan nästa år. Landstingsförbundet har i den ekonomiska överenskommelse som riksdagen antog i förra veckan förklarat att de resurser som landstingen nu får medger att man fr.o.m. 1980 erbjuder föräldrautbildning i anslutning till barnets födelse. Utskottet skriver utförligt om vikten av att även invandrarföräldrarna kan erbjudas föräldrautbildning redan från starten. Jag delar helt den uppfattningen. I propositionen föreslås att blivande mödrar som på grund av arbetets art inte kan fortsätta sitt normala arbete under graviditetens slutskede skall få rätt till omplacering med bibehållen lön, eller, om detta inte går, få rätt till en särskild havandeskapspenning. Utskottet har påpekat att den konstruktion som har föreslagits i propositionen kan vara olämplig i de fall då förlossningen inträffar en tid efter den beräknade födelsen. Man har därför gjort en mindre justering, som jag självfallet inte har någonting att invända emot. I propositionen föreslås att rätten till föräldrapenning för tillfällig vård av barn vidgas både när det gäller den tid föräldrarna får utnyttja försäkringen och beträffande åldersgränsen. När försäkringen infördes 1974 och den nya rättigheten till ersättning för vård av sjukt barn kom till begränsades antalet dagar till tio per familj. ; Begränsningen gjordes mot bakgrund av att det gällde en helt ny och oprövad förmån. Det sades också att begränsningen fick ses som ett provisorium och att det naturliga vore att behandla också denna sjukpenning som all annan sjukpenning. Familjestödsutredningen föreslog i sitt betänkande en utvidgning av rätten till föräldrapenning för tillfällig vård av barn. Förslaget lades fram mot bakgrund av att utredningen hade funnit ett mycket begränsat utnyttjande av den här delen av föräldraförsäkringen. De föräldrar som utnyttjade försäkringen 1976 gjorde det i genomsnitt 4,6 dagar per familj, och mindre än 10 96 av familjerna utnyttjade alla sina dagar. Utredningen menade att just den här lilla gruppen innehöll familjer som hårt drabbades av ett barns långvariga sjukdom både känslomässigt och ekonomiskt. Det är möjligt att det totala utnyttjandet av rätten till föräldrapenning har ökat något sedan den här statistiken samlades in. Det tillåtna antalet dagar har ökat liksom sannolikt antalet familjer som över huvud taget utnyttjar rätten — men ingenting tyder på någon drastisk ökning av antalet familjer som utnyttjar alla sina dagar, inte heller av det genomsnittliga utnyttjandet per familj. I utredningens förslag låg en begränsning av utnyttjandet med hjälp av karensdagar. På den punkten fick man kritik från principiell synpunkt och från krångelsynpunkt. Där valde regeringen i stället att föreslå att man i princip skall likställa vård av sjukt barn med egen sjukdom. I huvudsak kommer samma krav att gälla beträffande läkarintyg, vilket innebär en begränsning som inte tidigare finns i systemet. Det är alltså inte fråga om, som det heter i någon av motionerna som väckts, någon obegränsad rätt till ledighet, utan det är precis samma begränsningar som gäller när man själv är sjuk. Som yttersta gräns för utnyttjandet har vi dessutom föreslagit att man inte skall få vara ledig mer än 60 dagar per barn och år. Det är en begränsning som säkert kommer att få mycket liten praktisk betydelse. Att den har föreslagits beror till största delen på behovet av att ha en avgränsning mellan föräldraförsäkring och vårdbidrag för handikappade barn. Det är självklart att de mycket få barn som är sjuka mer än två månader per år också måste få tillsyn på något sätt. Om vårdbidrag inte är aktuellt finns det andra former, t.ex. kommunal barnvårdare. Huvudprincipen är att inget barn under tolv år som är sjukt skall behöva ligga ensamt hemma när föräldrarna är på arbetet. I propositionen föreslås också att fadern får en särskild rätt till ledighet i samband med barnets födelse. Jag är förvånad över att varken centerpartiet eller moderata samlingspartiet är med på att samma bestämmelser skall gälla om ens barn blir sjukt som när man själv är sjuk. Det kan väl inte vara mindre viktigt att ta hand om ett sjukt barn än att en vuxen som är sjuk får vara hemma från jobbet? Moderaterna vill heller inte att pappan skall få särskild rätt till ledighet vid barnets födelse. Jag måste beklaga att moderaterna inte anser att det är så betydelsefullt som vi gör att pappan redan från början får en nära kontakt med barnet. I propositionen föreslås, som jag nämnde nyss, att ersättningsnivån för den nionde månaden blir samma som för de åtta första månaderna av föräldraledigheten. Det har flera fördelar. För det första blir det en bättre ersättningsnivå, vilket inte minst är viktigt för de ensamstående föräldrarna. För det andra ökar sannolikheten för att pappan tar ut en del av den nionde månaden. För det tredje blir det lättare administration och lättare att informera om föräldraförsäkringens regler. Tyvärr vill inte centern och moderaterna heller på denna punkt acceptera förslaget. De vill i stället ha ett vårdnadsbidrag. Jag har tidigare nämnt varför folkpartiet inte anser att vi nu kan ta det steget, och jag tycker det är märkligt att de som i övrigt — också vid behandlingen av den här propositionen — talar om vikten av återhållsamhet tycker att det är rimligt att byta ut en reform i 200-miljonersklassen mot en som i första etappen kostar ungefär 900 miljoner. Centern och moderaterna vill inte heller låta föräldrarna använda föräldraförsäkringen när de skall delta i föräldrautbildning. De argument som framförs i motioner och utskottsbetänkanden är litet märkliga. Det blir för dyrt, säger man. Men just det här förslaget innebär ingen merkostnad, eftersom antalet dagar inom den särskilda föräldrapenningen hålls oförändrat. Man får utnyttja försäkringen inom en ram som redan finns. Föräldrarna blir motiverade ändå, heter det vidare. Också jag vill framhålla att de flesta föräldrar säkerligen är angelägna om att delta i föräldrautbildning. Men jag vill understryka att det är viktigt att nå även dem som inte är så angelägna om att komma dit. Det är de som har särskilt stort behov av denna utbildning, och vi vill underlätta deras deltagande. Man anför också att det blir för krångligt att lägga föräldrautbildning på dagtid. Det kan inte förnekas att detta är ytterligare ett försvårande inslag i arbetslivet, även om det inte har någon väldig omfattning. Men det är inte konsekvent att samtidigt som man anför detta argument ställa sig bakom uttalanden om hur viktigt det är att ge möjlighet att stanna hemma för att vårda anhöriga. Det innebär en påfrestning av motsvarande slag på arbetslivet. Det är önskvärt att lägga en del av föräldrautbildningen på dagtid, bl.a. med tanke på dels den personal som arbetar i föräldrautbildningen, dels möjligheten att göra studiebesök. Men vi måste naturligtvis också utgå från att föräldrar är villiga att satsa en betydande del av sin fritid för att bli bättre föräldrar. Låt mig säga som en sammanfattning att utskotten tillstyrker den familjepolitiska propositionen och de familjepolitiska avsnitten i budgetförslaget praktiskt taget utan förändringar. De tillkännagivanden som utskotten vill göra ligger helt i linje med regeringens politik. Jag är ledsen över att centern och moderaterna på väsentliga punkter ställer sig vid sidan av den viktiga familjepolitiska reform som summan av de förslag vi i dag behandlar innebär. De förslag som utskotten i dag ställer sig bakom är naturligtvis ingen slutlig utformning av familjepolitiken. Vi måste gå vidare i den takt som resurserna medger. Flera utredningar är aktuella på detta område. En utredning skall arbeta med barnfamiljernas, särskilt flerbarnsfamiljernas, ekonomi. Vi har vidare beslutat tillsätta en utredning om invandrarbarnens språksituation. En annan utredning är den som skall ta upp möjlighet till ersättning och ledighet för vård av anhöriga. Vårdnadsbidrag bör införas när vi får råd till det. Vi måste också gå vidare när det gäller föräldrautbildningen. I det avseendet tas i dag ett viktigt första steg, men det måste följas av flera.

Herr talman! Strävan att åstadkomma goda uppväxtvillkor för barn berör många olika områden av samhällslivet. Den kan inte begränsas till det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Barnens levnadsvillkor måste också uppmärksammas i bostadspolitiken, i skolpolitiken, i fritidspolitiken och i arbetsmarknadspolitiken, dvs. på alla områden i samhällslivet. För centerpartiet är det en självklar utgångspunkt att i dagens debatt sätta barnens bästa i förgrunden. Mot den bakgrunden har vi utformat våra motionsförslag, som riksdagen i dag skall ta ställning till. Det familjepolitiska reformarbetet har pågått under en lång följd av år. Barnbidragen och bostadsbidragen till barnfamiljerna syftar till att garantera barnfamiljerna en god materiell standard. Denna materiella del av barnens uppväxtvillkor är utan tvivel mycket viktig, men vi måste också alltmer uppmärksamma de icke-materiella faktorer som bidrar till barns och föräldrars välbefinnande. Föräldrarnas långa resoch arbetstider leder till ännu längre vistelsetider för barnen i barnomsorgen. Familjestödsutredningen visade ju på — och det har socialministern förut här berört — att drygt hälften av barnen i daghem och familjedaghem har vistelsetider på minst nio timmar per dag. Detta gäller också de minsta barnen. Drygt 20 96 av barnen har vistelsetider inom barnomsorgen som överstiger tio timmar per dag. En intressant iakttagelse är att barn till ensamstående föräldrar har de längsta vistelsetiderna. Barnens långa vistelsetider inom barnomsorgen visar klart på behovet av att ge barn och föräldrar mer tid för samvaro. Det nuvarande familjepolitiska stödet över föräldraförsäkringen leder till ojämlikhet. Som mest skiljer det, enligt det förslag som nu finns, över 55 000 kr. mellan högsta och lägsta ersättning från föräldraförsäkringen, dvs. mellan 32 och 242 kr. per dag. Att ytterligare vidga denna ojämlikhet är något som vi från centerns sida inte kan acceptera. Jag vet inte om det var de här skillnaderna som Ivar Nordberg tänkte på när han talade om solidariteten med de svaga i samhället. Över 200 000 kvinnor med barn under sju års ålder arbetar med vård av barn i hemmet. Skälen härtill är flera — det vet vi. En del gör det därför att arbete inte finns att få, medan andra inte kan förvärvsarbeta därför att barnomsorgsplats saknas. Andra har frivilligt valt att arbeta med vård av eget barn i hemmet. Dessa 200 000 kvinnor och familjer missgynnas av det nuvarande familjepolitiska stödet över föräldraförsäkringen. De får heller inte del av de subventioner på uppemot 30 000 kr. per plats och år som utgår till de barnfamiljer som har fått barnomsorgsplats. Bakom dessa siffror ligger en gigantisk snedfördelning i vårt samhälle som inte har uppmärksammats i tillräcklig utsträckning. De kvinnor med små barn som står utanför arbetsmarknaden är som regel inte gifta med högavlönade män. De är oftast hustrur till lågoch medelinkomsttagare. De familjer där båda makarna förvärvsarbetar och har barnomsorgsplats är inte alls regelmässigt låginkomsttagare. I själva verket saknar den nuvarande familjepolitiken nästan helt utjämningseffekter. Från centerns sida föreslår vi införande av en vårdnadsersättning. Den ger för det första barn och föräldrar mer tid för samvaro. För det andra leder vårdnadsersättningen till ekonomisk utjämning. För det tredje innebär vårdnadsersättningen att samhället visar sin uppskattning av det arbete med vård av små barn som utförs i hemmen. Vi har föreslagit att en vårdnadsersättning införs från 1980. I ett första steg bör den utgå för nio månader och kunna tas ut till dess att ett barn uppnår 18 månaders ålder. I en kommande etapp bör den byggas ut så att den gäller till dess att barn uppnår tre års ålder. ringen, vilken i sin tur skall knytas till basbeloppet. Därigenom höjs även den lägsta ersättningen på samma sätt som den högsta ersättningen nu höjs. Vi har även begärt förslag om att vård av barn i hemmet skall ge poängår inom ATP för att inte pensionsskyddet skall urholkas för de hemarbetande. Jag vill betona att vi inte ser någon motsättning mellan vårdnadsersättningen och en utbyggd kommunal barnomsorg. Vi ser detta som två kompletterande delar genom familjepolitisk helhetssyn. Det är ett felaktigt påstående när man ibland framställer vårdnadsersättningen som ett hemmafrubidrag. Vårdnadsersättningen skall i själva verket utgå även till de föräldrar som väljer att arbeta på heltid och kan då användas som stöd för barnomsorgskostnader. Vårdnadsersättningen ligger inte heller på en nivå som ersätter en heltidsinkomst och medför därigenom inte att kvinnor av ekonomiska skäl behöver känna sig tvingade att stanna hemma. Helårskostnaden för reformen blir drygt 900 milj.kr., men av dessa går ca 40 96 tillbaka i form av skatt. Vi har, herr Romanus, föreslagit att vårdnadsersättningen skall finansieras inom ramen för de medel regeringen vill lägga på en marginalskattesänkning. Genom att införa en vårdnadsersättning ökar vi stödet till barnfamiljerna, vilket medför en viktig fördelningspolitisk effekt. Detta är inte någonting nytt. Gabriel Romanus uttryckte sin förvåning över att vi plötsligt blivit så frikostiga att vi nu vill införa en vårdnadsersättning. Denna fråga drev vi redan i trepartiregeringen, men vi tog den i tre etapper. Första steget var en utökning av tiden för föräldrapenning från sju till nio månader. Det andra steget var föräldraledighetslagen, och det tredje var att vi skulle kompensera det inkomstbortfall som uppstår om man utnyttjar ledighetslagen. Den kompensationen uppnår vi genom vårdnadsersättningen. Riksdagsmajoriteten av socialdemokrater, folkpartister och kommunister kommer, om de följer utskottsmajoriteten, att avslå kravet på en vårdnadsersättning. Jag noterar att det inte är omtanken om barnen som gör att man avvisar vårdnadsersättningen. Barnfamiljerna har anledning känna sig besvikna på dessa partier, allra helst som partierna överger tidigare positioner. Socialdemokraterna kritiserade oss hårt förra året för att vi inte knöt någon ekonomisk ersättning till föräldraledighetslagen. De hävdade att särskilt de ensamstående föräldrarna skulle missgynnas. Jag framförde då att vi var medvetna om denna brist och avsåg att följa upp reformen med ekonomisk kompensation. Vårdnadsersättningen ger just ekonomisk kompensation upp till en årsinkomst på 54 000 kr. för dem som förkortar sin arbetstid till sextimmarsdag. Jag ställer därför frågan: Varför vill socialdemokraterna nu neka småbarnsföräldrarna ekonomisk kompensation när de vill förkorta sin arbetstid? Det är väl ändå inte av omtanke om barnen som ni gör det? omsorgsutbyggnaden leder fram till. Har ni numera helt övergett jämlikhetspolitiken, eller menar ni att jag har fel i sak med mitt påstående om en gigantisk ekonomisk snedfördelning? Jag vill också ställa en fråga till folkpartiet. I slutet av 1960-talet, jag tror att det var 1968, väckte Gunnar Hedlund och Sven Wedén, då partiledare i folkpartiet, en gemensam motion om vårdnadsersättning. Det fanns då en gemensam strävan att genomdriva en vårdnadsersättning. Vi har sedan under årens lopp väckt gemensamma motioner i denna fråga. Vi skrev även in i regeringsförklaringen 1976 att frågan om utbyggd föräldraförsäkring och vårdnadsersättning skulle lösas. Hela tiden stod omtanken om barnen i centrum för oss. Jag vill nu fråga folkpartiet varför det som var högsta visdom för partiet i början på 1970-talet i dag är omöjligt. När det gäller reglerna för den nionde månaden, där man nu ändrar så att den blir inkomstrelaterad, sade Gabriel Romanus att det har varit svårt att förklara varför man endast får garantibeloppet 32 kr. för den nionde månaden. Nej, Gabriel Romanus, det är inte alls svårt att förklara. Det är mycket svårare att förklara varför en person har 32 kr. i ersättning för att vårda barn och en annan har 242 kr. Det är det som är svårt att förklara. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1 vid socialutskottets betänkande nr 44.

Herr talman! Det är utmärkt att regeringen nu tillkallat en kommitté för att se över stödet till barnfamiljerna, med särskild inriktning på flerbarnsfamiljernas situation. I direktiven framhålls att kommittén också bör beakta vad som kommer fram vid riksdagsbehandlingen av dessa frågor. De tio minuter jag har till mitt förfogande medger inte någon närmare redogörelse för de helt absurda och föga sociala konsekvenserna av de gällande reglerna för existensminimum, bostadsbidrag och inkomstbeskattning. Jag hänvisar därför till våra motioner nr 1108 och 2101. Låt mig ändå, herr talman, med hjälp av en tablå på kammarens TV-skärm erinra om vilka bruttoinkomster som barnfamiljer med bara en förvärvsinkomst och normal hyra behöver i år för att nå över existensminimum. Ensamföräldrarna har i den här tablån antagits ha så lågt underhållsbidrag att det endast motsvarar bidragsförskottet. Deras barntillsynskostnader har antagits motsvara Kommunförbundets rekommendationer. Tablån visar att en tvåföräldrafamilj med ett barn behöver 42 000 kr., med tre barn 73 000 kr. och med fem barn 150 000 kr. i inkomst för att kunna kravla sig över existensminimum. Eftersom rätten att begära existensminimum, dvs. att begära extra avdrag för nedsatt skatteförmåga, är en av myndigheterna mycket väl bevarad hemlighet finns det mitt i vår svenska välfärd betydande öar av barnfamiljer med stora ekonomiska problem, även om dessa familjer på papperet skulle ha hyggliga inkomster. Tablån visar också att ensamföräldrar bara behöver ha inkomster på mellan 15 000 och 20 000 kr. för att nå över existensminimum, detta vare sig de har ett, tre eller fem barn. Anledningen till det är främst att underhållsbidraget varken beskattas eller medräknas vid inkomstprövningen av bostadsbidragen. Det innebär att många flerbarnsfamiljers förtvivlade fråga, om de skall behöva skilja sig för att över huvud taget få ekonomin att gå ihop, dess värre inte är obefogad. Situationen blir inte heller ljusare om båda föräldrarna skulle förvärvsarbeta. I den tablå som visas på TV-skärmen nu har mannen antagits ha vanlig industriarbetarlön, 59 000 kr., och hustrun 52000 kr. Ingen som helst barntillsynskostnad har frånräknats. Den här tablån visar att behållningen av hustruns förvärvsarbete efter skatt och bortfallande bostadsbidrag blir mindre ju fler barn som finns i familjen. Ettbarnsfamiljen får behålla nära 31 000 kr., trebarnsfamiljen knappt 27 000 kr. och fembarnsfamiljen bara 22 000 kr. Tar man dessutom med i bilden att flerbarnsfamiljerna hade varit berättigade till existensminimum om endast mannen hade förvärvsarbetat, skulle lönsamheten smälta samman ytterligare. Behållningen av hustruns 52 000 kr. blir då alltjämt 31 000 kr. i ettbarnsfamiljen, endast drygt 15 000 kr. i trebarnsfamiljen och 0 i fembarnsfamiljen. Då har ändå inga som helst barntillsynskostnader räknats ifrån. Hur flerbarnsfamiljerna än bär sig åt saknar de förmåga att av egen kraft behålla eller förbättra sin standard. Låt mig, herr talman, för att vinna tid be den kommitté som tillsatts för att se över de här frågorna att också studera protokollet från interpellationsdebatten med bostadsminister Friggebo den 5 april här i kammaren. Där kom det klart fram att marginaleffekter och t.o.m. direkta Pomperipossaeffekter, där flerbarnsfamiljerna avhänds mer än hela inkomstökningen i form av skatt och bortfallande bostadsbidrag, brer ut sig alltmer. Det anförda visar att inkomsten mycket dåligt avspeglar barnfamiljernas ekonomiska bärkraft. Det visar också att de barnfamiljer som har sämst ekonomisk bärkraft i förhållande till sin inkomst drabbas av de allra mest orimliga marginaleffekterna och har svårast att av egen kraft behålla eller förbättra sin standard. Jag hoppas därför att det skall vara den tillsatta kommittén obetaget att försöka minska rundgången inom skatteoch bidragssystemet genom att söka bättre anpassa också beskattningen till faktisk skatteförmåga så som i dag sker för ensamföräldrarna. Herr talman! I 1976 års regeringsdeklaration utlovades ett vårdnadsbidrag till småbarnsföräldrar så utformat, att det skulle främja valfrihet och jämställdhet. Många fick väl en föraning av hur det skulle gå med detta löfte när Ola Ullsten vid sitt tillträde till statsministerposten nämnde familjepolitiken som ett område där folkpartiet hade särskilt mycket gemensamt med socialdemokraterna. De propositioner som framlagts sedan dess har inte heller innehållit ett ord om någon vårdnadsersättning. Tvärtom har regeringen framlagt kostnadskrävande förslag om sådana utbyggnader av föräldraförsäkringen som ytterligare skulle missgynna alternativet egen vård av barnen. De föräldrar som avstår från sin lön för att själva sköta barnen måste med fog undra vad det ligger för konstig rättvisa i att de förväntas klara vården av sina barn alla dagar året runt utan minsta ersättning från samhällets sida, medan de om de förvärvsarbetade skulle få nära nog full kompensation för alla tänkbara inkomstbortfall. Socialministern medgav att det var angeläget med större rättvisa mellan dem som får plats för barnen i den kommunala barnomsorgen och dem som inte får det. Men det räcker inte längre med vackra ord. Det är hög tid att vi går till handling och ser till att vi får en större rättvisa och en större valfrihet. Regeringen har tillkännagivit att den skall ta upp överläggningar med Kommunförbundet om ett nytt utbyggnadsprogram för barnomsorgen för perioden efter 1981, då etappen 100 000 nya daghemsplatser skall vara klar. Detta är i och för sig naturligt och riktigt. Men hur skall man inför nästa utbyggnadsperiod, då det kvarstående behovet av kommunal barntillsyn ju skall tillgodoses, kunna veta något om det verkliga behovet, om inte småbarnsfamiljerna dessförinnan får en rimlig chans att välja? En barnstugeplats för de minsta barnen beräknas kosta ca 50 000 kr. om året, och en familjedagshemsplats ca 30 000 kr. Men de föräldrar som avstår från sin lön för att själva ta hand om barnen får ingen som helst motsvarande kompensation. Tvärtom ungkarlsbeskattas också barnfamiljer med bara en inkomst. De föräldrar som själva måste bekosta en privat dagmamma eller en ersättare hemma får inte ens dra av dessa för inkomsternas förvärvande nödvändiga utgifter, vilket i sin tur innebär att arbetsbytet sällan går ihop ekonomiskt eller att man måste anlita svart arbetskraft, vilket sker i stor utsträckning. Denna utomordentligt orättfärdiga familjepolitik har lett till att många av tvingande ekonomiska skäl måste anlita den kommunala barnomsorgen, även om de hellre skulle vilja sköta barnen själva eller välja andra barntillsynsformer. Det har i sin tur lett till så stora köer i den kommunala barnomsorgen att många som utomordentligt gärna skulle vilja använda den vårdformen förgäves får vänta på plats. : Ändå vet vi att de första åren är helt avgörande för barnens hela kommande liv. Vi vet också att det finns ett mycket starkt samband mellan harmonin hos föräldrarna och harmonin hos barnen. Bara detta borde vara anledning nog att söka uppnå — inte motverka — en förbättrad valfrihet för småbarnsfamiljerna. Statens bidrag till barnomsorgen stiger mycket snabbt, från nuvarande 2,7 miljarder med hela 1 miljard kronor bara under nästa budgetår. Med oförändrade regler och oförändrad utbyggnadstakt skulle det år 1986 vara uppe i nära 8 miljarder. Vi menar att en del av den ökningen bör tas i anspråk för en successivt utbyggd vårdnadsersättning. Först när vi får en rättvisare familjepolitik vet vi hur stort behovet av kommunal barnomsorg är. Det behovet skall självklart tillgodoses så snart som möjligt. Vi föreslår därför att en skattepliktig vårdnadsersättning på 32 kr. om dagen, dvs. nära 12 000 kr. om året, införs för alla barn som föds 1980 och senare. Vårdnadsersättningen skulle till en början utgå till dess att barnet blir 18 månader men successivt utsträckas till att gälla barnets tre första år. Vidare kräver vi att man skall ha rätt att räkna ATP-år för vård av egna barn och att man skall ha rätt att dra av nödvändiga och styrkta barntillsynskostnader. Vi menar att det skulle kunna möjliggöra en uppräkning av föräldraavgifterna i den kommunla barnomsorgen, vilket skulle minska behovet av statsbidrag utan att därför försämra situationen för de familjer som utnyttjar denna vårdform. Herr talman! Vi anser det mer angeläget att nu börja utveckla en vårdnadsersättning än att övergå till full inkomstbortfallsersättning för den nionde månaden i föräldraförsäkringen. Det förslag till vårdnadsersättning som vi lägger fram skulle för nästa budgetår innebära ytterst marginella kostnader. Fullt utbyggd skulle vårdnadsersättningen vara vid årsskiftet 1986 och kosta ca 2,4 miljarder kronor brutto. Om man tar hänsyn till att en betydande del av det beloppet skulle återgå i form av skatt och reducerade bostadsbidrag samt — inte minst — att trycket på den kommunala barnomsorgen rimligtvis skulle minska, blir kostnaderna betydligt mindre, om det ens blir några kostnader. Det är alltså helt fel att motivera motståndet mot en vårdnadsersättning med att det inte finns ekonomiska möjligheter att nu gå in för en sådan ersättning. Vidare har vi föreslagit en minimistandardgaranti för småbarnsföräldrar — detta för att ge också ensamföräldrar och andra föräldrar i små ekonomiska omständigheter möjlighet att välja mellan att själva vårda barnen eller att helresp. deltidsarbeta. Om inte underhållsbidrag, bostadsbidrag och andra inkomster räcker till, bör försäkringskassan skjuta till det belopp som krävs för att en skälig minimistandard skall uppnås. Vi föreslår att denna garanti till en början skall gälla familjer med minst ett barn under fyra år eller familjer med minst två barn under skolåldern. Det skulle innebära förhållandevis små ekonomiska tillskott även för de ensamföräldrar som bara har bidragsförskott och bostadsbidrag. Eftersom alternativet ofta är den betydande daghemssubvention som måste göras, skulle en inkomstgaranti av detta slag både trygghetsmässigt och samhällsekonomiskt ha fördelar. Det förvånar mig mycket att de partier som så ofta talar om solidaritet och insatser för de svagaste ställer sig så kallsinniga till det här förslaget. Att blint fortsätta med att ensidigt gynna den kommunala barnomsorgen är inte bara inhumant utan också utmanande, och det är det dyraste tänkbara alternativet. En sådan politik skulle även diskriminera de större barnfamiljerna, som sällan kan utnyttja daghem eller familjedaghem, vilket ytterligare belyser kortsiktigheten i en sådan lösning. Det är således hög tid att äntligen myndigförklara barnfamiljerna. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de vid socialutskottets betänkande nr 44 fogade reservationerna 2 och 3.

Herr talman! I propositionen 168 föreslås en rad förändringar i föräldraförsäkringen som vpk tycker är bra, eftersom de går i en riktning som vpk förespråkat sedan länge. Man föreslår att kvinnor som på grund av arbetets art inte kan fortsätta med sina normala arbetsuppgifter i graviditetens slutskede skall få rätt till omplacering på arbetsplatsen med bibehållen lön. I de fall omplacering inte är möjlig skall havandeskapspenning utgå. Vidare föreslås att föräldrapenningen för tillfällig vård av barn skall utgå under högst 60 dagar per barn och år och att åldersgränsen för föräldrapenning höjs från 10 till 12 år. Även förslaget om att öka antalet dagar med föräldrapenning i samband med adoption av barn som är mellan 8 och 10 år är positivt. Men som sina föregångare har den nuvarande regeringen svårt att nå ända fram. Det är svårt att förstå varför regeringen, när man nu föreslår en utökning av antalet dagar för tillfällig vård av barn till 60, inte tar steget fullt ut och i försäkringshänseende jämställer barns sjukdom med sjukdom som drabbar de försäkrade, dvs. föräldrarna själva. Det kan, som socialministern också påpekade, bara röra sig om ett relativt litet antal fall där det blir aktuellt med föräldrapenning för tillfällig vård av barn på grund av barns sjukdom i mer än 60 dagar under ett år. Den statsfinansiella aspekten är alltså av mycket underordnad betydelse. Däremot skulle det säkerligen vara av mycket stor betydelse för de berörda familjerna om rätten till föräldrapenning utsträcktes ytterligare. En tidsmässig begränsning av rätten till föräldrapenning kommer i så fall att bestämmas av när rätt till vårdnadsbidrag inträder. Vpk anser att riksdagen bör hemställa hos regeringen om förslag till ytterligare utvidgad rätt till föräldrapenning för tillfällig vård av barn. Centern och moderaterna går emot propositionens förslag om de 60 dagarna. I stället tar man på nytt fram det reaktionära kravet på vårdnadsbidrag. Också regeringen, dvs. folkpartiet, vill ha vårdnadsbidrag, men man vill inte ha det just nu — det är skillnaden. Herr talman! Vad är det som gör att förslagen om vårdnadsbidrag — eller vårdnadsersättning som man kallar det nu — är så reaktionära? Det blir uppenbart när man ställer dessa förslag i relation till kravet på rätt till arbete och till att en förutsättning för att den rätten skall kunna förverkligas bl.a. är en utbyggnad av barnomsorgen. Om vårdnadsbidrag införs kommer dessa att ta resurser i anspråk som annars skulle kunna användas för en kvantitativ och kvalitativ utbyggnad av barnomsorgen. Samtidigt kommer konservativa politiker ute i kommunerna — politiker av samma färg som de som här i kammaren föreslår vårdnadsbidrag — att använda förekomsten av vårdnadsbidrag som ett skäl för att hålla tillbaka kvinnornas krav på arbete och för att avstå från en utbyggnad av barnomsorgen. Man kommer att göra det med hänvisning till den förbättring av kvinnornas ekonomiska situation som vårdnadsbidragen innebär. Förslagen om vårdnadsbidrag eller vårdnadsersättning är ett illa dolt försök att förmå kvinnorna att sälja sin rätt till arbete, ekonomiskt oberoende och jämlikhet för en vattvälling.

Det borde säga de borgerliga partierna något att det mest intensiva motståndet mot förslagen om vårdnadsbidrag och vårdnadsersättning kommer från den kvinnorörelse som har sin förankring i arbetarklassen. Det är där den grundläggande kampen för jämlikhet och oberoende förs, och det är där erfarenheterna av borgerskapets finter och knep är störst. Man skall få 32 kr. per dag, sades det nyss — och det kan vi även läsa i betänkandet. Jag vill bara påpeka att ungefär 40 96 av barnen lever med ensamföräldrar. Hur skall dessa kvinnor — som det ju oftast är fråga om — kunna klara sig på en ersättning på 32 kr. om dagen med de kostnader som vanliga människor har att dras med i denna dyrtid? Herr talman! I motsats till vad som anförs i propositionen anser vpk att föräldrabegreppet i föräldraförsäkringen måste utvidgas till att omfatta även den andra parten i ett äktenskapsliknande förhållande, där den ena parten har barn till vilket den andra inte är biologisk förälder. Regeringen avvisar denna tanke med hänvisning till att gruppen ”möjliga föräldrar” i så fall skulle kunna bli alltför stor. I den mån detta kan uppfattas som en risk, bör det vara möjligt att komma till rätta med den. Det kan exempelvis ske genom en anmälan till försäkringskassan om vem, förutom den biologiske föräldern, som skall ha rätt att uppbära föräldrapenning. Med tanke på att det blir allt vanligare med just sådana förhållanden som jag här har talat om måste en sådan förändring av föräldrabegreppet inom föräldraförsäkringen betraktas som mycket angelägen. Frågan om vem som skall räknas som förälder när det gäller möjlighet att utnyttja föräldraförsäkringen har ju diskuterats mycket. Som det nu är tar man inte hänsyn till en faktisk familjesituation, och i många fall kan stora problem uppstå när barnet är sjukt. Frågan om föräldrabegreppet borde kunna lösas på ett tillfredsställande sätt. Den rädsla som utskottet hyser för att föräldrabegreppet utvidgas till att omfatta alla möjliga personer i barnens omgivning är minst sagt överdriven. Att tro att grannar och anställda barnvakter skulle kunna hävda att de sammanbor med den andra parten och på så sätt felaktigt kunna tillskansa sig medel genom föräldraförsäkringen — det är verkligen att överdriva. Då ser man inte skogen för alla träd. Vi menar i vpk att rätten att utnyttja föräldraförsäkringen självfallet också skall omfatta de fall när fosterförälder eller adoptivförälder sammanbor med någon annan än fostereller adoptivbarnets biologiska förälder — och som inte heller är barnets fostereller adoptivförälder. Jag har redan sagt att vi tycker att regeringens förslag om rätt till omplacering i arbetet eller till havandeskapspenning i graviditetens slutskede är bra. Vad som däremot är mindre bra är den byråkratiska process som omgärdar rätten till havandeskapspenning. Det första ledet, som gäller omplacering på arbetsplatsen, måste självfallet vara en fråga mellan den anställda och hennes fackliga organisation å ena sidan och arbetsköparen å andra sidan. Men om omplacering inte går att genomföra på ett för den anställda godtagbart sätt, så bör det räcka med ett intyg från den lokala fackföreningen eller arbetsköparen till försäkringskassan för att havandeskapspenning skall kunna utgå. I propositionen föreslås att ansökan om havandeskapspenning skall åtföljas av läkarintyg. Också utskottet hävdar att det behövs ett läkarintyg. Jag tycker att det är att misstro både de fackliga organisationerna och de gravida kvinnorna — och att man även också bidrar till krångel och onödig byråkrati, som ju regeringen har sagt sig vilja minska på. Jag har speciellt svårt att på den här punkten förstå socialdemokraterna, som ju åtminstone brukar lita på de fackliga organisationerna. Jag menar att ingen bättre än den anställda själv kan avgöra i vad mån hon kan fortsätta sitt arbete under havandeskapets slutskede. Det torde vara omöjligt för en utomstående, som saknar kännedom om vilka krav arbetet ställer, att avgöra möjligheterna för en havande kvinna att fortsätta sitt arbete. Det rör sig här i egentlig mening inte om att göra en medicinsk bedömning av arbetsförmågan i största allmänhet, utan det är fråga om att ställa graviditeten i förhållande till just det arbete som kvinnan har och de speciella situationer som uppstår i detta arbete. Läkare skall användas där medicinska kunskaper behövs och inte för intygsskrivande om förhållanden som de rimligtvis inte kan ha en aning om, bara för att skenbart tillgodose politikers behov av kontrollfunktioner. Herr talman! Vid ett flertal tillfällen har det påtalats att en utbyggnad av föräldraförsäkringen inte får ha negativa effekter på utbyggnaden av den barnavårdande verksamheten i kommunerna. I många kommuner saknas denna form av verksamhet. Det är viktigt att riksdagen poängterar att samtidigt som barnomsorgen byggs ut, om än alldeles för långsamt, så måste det parallellt med denna utbyggnad också satsas på barnvårdarverksamhet för omhändertagande av sjuka barn. Detta står också klart angivet i propositionen. Vpk motionerade i denna fråga under den allmänna motionstiden och föreslog att statsbidrag skulle ges till kommunerna för denna verksamhet. Som i så många andra sammanhang stupar utbyggnaden och rekryteringen på att det fattas pengar i kommunerna. Därför är det nödvändigt att kommunerna får statsbidrag för verksamheten. Det är nog bra, som socialdemokraterna gör, att kräva överläggningar med Kommunförbundet, men det viktigaste i denna fråga är helt enkelt att det anslås medel. Den biten har socialdemokraterna, som de gör på många andra områden, helt bortsett från. Med detta yrkar jag bifall till vpk-motionen i de delar som berör föräldraförsäkringen. I en allmän föräldrautbildning skall enligt vpk:s mening ingå dels att ge grundkunskaper om barns utveckling och behov, dels ge möjlighet till ett samspel och utbyte av erfarenheter mellan människor. Genom föräldrautbildningen kan också människor inom t.ex. ett bostadsområde få möjlighet att lära känna varandra på ett bra sätt. Det är viktigt att den uppsökande verksamheten når alla föräldrar och inte bara, som ofta är fallet i liknande sammanhang, dem som redan är välmotiverade att delta. I den uppsökande verksamheten måste särskilda ansträngningar göras för att bl.a. invandrare skall beredas möjlighet att delta i denna utbildning. Jag konstaterar att moderaterna och centerpartiet i och för sig vill ha föräldrautbildning, men man. vill inte vara med om att praktiskt förverkliga den. Det är mycket beklagligt. Vpk anser att föräldrautbildningen i första hand skall syfta till att förmedla faktakunskaper, och någon form av kursplaner måste då utformas. Inom dessa kursplaner skall det givetvis finnas stora möjligheter för deltagarna att själva utforma utbildningen. Vpk-motionen 2486 har blivit grundligt och, som det heter, väl behandlad i socialutskottets betänkande nr 45. Det verkar också som om utskottet i allt väsentligt instämmer i vpk-motionens krav, och därför blir avstyrkandena på motionens att-satser minst sagt krystade. Utskottet poängterar t.ex. mycket starkt att det är viktigt att föräldrautbildningen skall ge baskunskaper och att det är viktigt att alla föräldrar deltar i utbildningen, inte bara de välmotiverade. Utskottet talar också om planering och organisering av utbildningens innehåll och varnar direkt för att utbildningen får en för lös form. Jag kan inte förstå annat än att utskottet delar vpk:s syn på den uppsökande verksamhetens betydelse och även när det gäller synen på kursplaner, men ändå avstyrks motionen. Vpk har upprepade gånger påtalat det felaktiga i att samhället lämnat fältet fritt åt de kommersiella krafterna att efter sina intressen utforma ”information” åt blivande och nyblivna föräldrar om barnets mat, skötsel och andra frågor som dessa stöter på. Den attraktiva ”informationen”, dvs. de omfattande broschyrerna, kommer från barnmatsproducenterna Findus och Semper i första hand och distribueras antingen direkt hem i brevlådan eller via barnavårdscentralerna. Dessa multijättar utnyttjar det stora behov av information och kunskap som varje nybliven förälder bokstavligen ropar efter. Vpk anser att samhället måste skapa en motvikt till den uppsjö av reklam som finns inom detta område. Socialstyrelsen har nu fått i uppdrag att utarbeta en broschyr. Anslaget i årets budgetproposition är helt otillräckligt för detta ändamål och måste höjas. Den glorifiering och mystifiering kring det nyfödda barnet och föräldraskapet, som inte minst den kolorerade veckopressen står för, måste balanseras av en saklig faktainformation som kan bli ett rejält stöd för de många gånger uttröttade och överambitiösa föräldrarna. Materialet bör kunna kompletteras med begripliga redogörelser för vart man kan vända sig i akuta situationer. Kommersiell reklam skall alltså inte få förekomma vid mödraoch barnavårdscentraler och på BB. Vi menar att den kommersiella reklamen måste förbjudas. Också här instämmer utskottet, vad jag förstår, med vpk-motionen. Utskottet är t.ex. medvetet om att blivande och nyblivna föräldrar utsätts för ett starkt reklamflöde, som många gånger kan upplevas direkt negativt. Utskottet är också medvetet om den officiella prägel som det kommersiella materialet får då det delas ut på institutioner som mödraoch barnavårdscentraler. Utskottet säger då att den enda garanti för att få ett bra innehåll i denna information är att samhället självt producerar den. Det är givetvis en helt riktig slutsats. Men sedan kommer det: utskottet accepterar i och för sig kommersiellt material under en övergångstid och överlåter ganska fegt till sjukvårdshuvudmännen att besluta hur man skall göra och hur man skall ha det. Sedan är utskottet inkonsekvent också på ett annat sätt: man förstår betydelsen av att icke-kommersiellt material kommer fram, men man är inte beredd att bevilja medel för det. Då urholkar man naturligtvis i stor utsträckning sitt tidigare ställningstagande. Det är ett helt obegripligt beslut, när man inte beviljar pengar till något som man säger sig vilja ha. Jag yrkar bifall till motionen 2486 i de berörda att-satserna 5. och 6. Herr talman! Till sist skall jag säga litet om de ekonomiska förhållandena för barnfamiljerna. Alla vet att den borgerliga åtstramningspolitiken mycket hårt har drabbat barnfamiljerna. De ständiga prishöjningarna på dagligvaror och de täta hyreshöjningarna har urholkat deras ekonomi och lett till en sänkt standard. En industriarbetarfamilj med två skolbarn där båda föräldrarna arbetar har t.ex. fått en reallönesänkning med 2 200 kr. under det senaste året, trots barnbidragshöjningar. Det sjunkande barnantalet är otvivelaktigt en påminnelse om att barnfamiljernas situation inte är bra och att det behövs åtgärder för att förbättra den. Undersökningar visar att i runt tal varannan familj vill ha två barn och varannan tre barn. När man vet att endast 17 96 av de barn som föddes under år 1976 hade högre ordningsnummer än två, är det alltså uppenbart att familjerna inte ser någon möjlighet att uppnå den familjestorlek som de egentligen vill ha. Det är bara de välsituerade som kan förverkliga sina önskemål i fråga om barnantal. Det finns utrymme för reformer och förbättringar när det gäller barnfamiljernas situation. Det är mest angeläget att uppmärksamma familjer med tre eller flera barn liksom invandrarfamiljerna och deras barn. Vpk har tidigare framhållit att det behövs en utredning som snabbt arbetar fram förslag till åtgärder för att förbättra särskilt flerbarnsfamiljernas läge. Detta krav har nu blivit tillgodosett, och det finns kommittédirektiv för hur denna utredning skall arbeta. Vpk menar emellertid att denna utredning förutom vad som sägs i direktiven också måste pröva frågan om progressiva barnbidrag, dvs. barnbidrag som ökar med antalet barn i familjen. Liksom tidigare år tar vpk i en rad andra motioner fram förslag som på ett avgörande sätt skulle förändra barnfamiljernas situation. Dit hör exempelvis förslagen om förbättringar av bostadstillägg och föräldrapenning liksom kraven på en kraftig utbyggnad av barnomsorgen, demokratisering av skolväsendet, införande av studielön för alla över 16 år, stöd till kollektiva boendeformer, förbättringar av hemspråksträning. I motionen 894 kräver vi både en höjning och en indexreglering av barnbidragen. De höjningar av barnbidragen som av och till företagits har anspråksfullt betecknats som ”ökat stöd till barnfamiljerna”. I själva verket, herr talman, har det inte någon gång handlat om någon ökning, utan snarare om justeringar, som inte ens täckt de fördyringar i levnadsomkostnaderna som barnfamiljerna redan drabbats av. Vpk har länge hävdat att det bästa sättet att motverka skillnaderna i fråga om ekonomi mellan människor med och människor utan barn är att kraftigt höja barnbidragen och dessutom göra dem värdebeständiga genom en indexreglering. De senaste årens kraftiga inflation har ytterligare ökat behovet av att ändra det nuvarande barnbidragssystemet. När barnbidraget höjdes från den 1 januari i år motiverades det bl.a. med kostnadsutvecklingen. Men det handlar fortfarande om en kostnadsutveckling som varit, i och med att barnbidragshöjningen kom efter redan inträffade fördyringar. Om barnbidragen inte ständigt skall släpa efter kostnadsutvecklingen behövs det helt naturligt ett nytt system. Därför föreslår vpk på nytt att barnbidragen anknyts till basbeloppet för att i någon mån ge barnfamiljerna en kompensation för dyrtiden. Barnbidragen skall då utgå med 25 96 av basbeloppet, vilket skulle innebära att bidragsbeloppet f. n. skulle utgå med 3 150 kr. per år. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till motionen 894 yrkandena 2 och 3. Det första yrkandet i motionen behöver jag inte yrka bifall till, eftersom kravet har blivit tillgodosett när det gäller den utredning som vi föreslår skall tillsättas för att förbättra särskilt flerbarnsfamiljernas situation. Till sist skulle jag vilja kommentera de värsta grodorna i socialministerns anförande. Socialministern sade bl.a. så här: Med de förslag som har lagts fram kommer föräldrarna att få mera tid för sina barn. Förslaget innebär ett kraftigt ökat anslag till barnomsorgen. För att man skall få mera tid för sina barn tror jag att det behövs även andra åtgärder. Det behövs exempelvis sex timmars arbetsdag för alla arbetstagare. En sådan reform skulle garantera att man får mer tid för barnen. Beträffande de kraftigt ökade anslagen till barnomsorgen är det bara att säga att vi vet att de är helt otillräckliga. Utbyggnaden av barnomsorgen är katastrofalt låg, och man når inte ens upp till de beslutade 100 000 platserna på fem år. Vidare sade socialministern att människor i dag flyttar mer än tidigare. Han framförde detta som någonting positivt. Men man måste i stället fråga sig varför människor flyttar mer i dag. Det är ju så att familjerna tvingas till det på grund av den näringspolitik och den flyttlasspolitik som bedrivs av den nuvarande regeringen och som har bedrivits också av de båda föregående regeringarna. Gabriel Romanus sade också att föräldrarna väljer att korta ner sin arbetstid. Vilka är det som väljer det? Vi vet att de förvärvsarbetande kvinnorna till två tredjedelar arbetar på deltid. Men det gör de inte för att de vill det, utan därför att omständigheterna tvingar dem att korta ner sin arbetstid: det fattas daghem, det fattas fritidshem, det fattas arbetstillfällen på heltid, det är för lång arbetstid och det är för dåligt utbyggd kollektivtrafik. Det är därför man tvingas att korta ner sin arbetstid, och det är alltså inte fråga om något frivilligt val, åtminstone inte i någon större utsträckning. Det som föreslås i regeringens proposition kommer att underlätta för föräldrar att samtidigt förvärvsarbeta och vara förälder, säger Gabriel Romanus. Det tycker inte jag. Om man vill komma någonstans i det avseendet krävs det helt andra åtgärder, nämligen att man ändrar på de förhållanden som jag nyss räknade upp. Även om vi ser propositionen om en utbyggd föräldraförsäkring och om föräldrautbildning som något positivt, finns det som jag ser det ingen anledning att som socialministern gör överdriva betydelsen av de positiva förändringarna för föräldrarna. För att uppnå de grundläggande förbättringar som vi talar om behövs det helt andra åtgärder, och det tror jag står klart också för Gabriel Romanus, om han är riktigt ärlig.

Herr talman! Samhällsstöd för att bidra till att barn får en god uppväxtmiljö på så goda villkor som möjligt innebär oftast stöd av olika slag till deras föräldrar. Men det är barnen som står i centrum — trygghet för föräldrarna gynnar ju också barnen. I dag behandlar vi två betänkanden från socialutskottet, nr 44 och 45. Det ena rör ekonomiskt stöd till barnfamiljerna, det andra innehåller förslag om föräldrautbildning. Socialministern har i sitt anförande redogjort för innehållet i propositionerna och i motioner som väckts, och han har givit kommentarer och synpunkter. Jag skall för min del bara beröra några frågor med anledning av reservationerna. Den form av ekonomiskt stöd som föreslås av centerpartiet och moderata samlingspartiet i reservationerna 1 och 2 i socialutskottets betänkande nr 44 kan utskottsmajoriteten inte ställa sig bakom.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 Uskottet vill i detta sammanhang även erinra om att riksdagen under denna vår förelagts vissa förslag om förbättringar av det familjepolitiska stödet. Utskottet kan med hänvisning till det anförda därför inte ställa sig bakom motionsyrkandena och avstyrker således dessa.” Vad gäller reservationen 3 i anslutning till motionen 1844 hänvisar utskottsmajoriteten dels till det utredningsarbete som aviserats, dels till det som pågår. Det gäller kartläggningen av barnfamiljernas ekonomiska situation samt ensamförälderkommitténs och socialpolitiska samordningsutredningens arbete. Utskottet anser således inte att något ytterligare initiativ från riksdagens sida nu erfordras. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 44 och avslag på reservationerna och vpk-motionen. När det gäller förslaget om föräldrautbildning framhåller utskottet att kommersiellt producerat material kan komma att behövas som en lösning under en övergångstid. Det är sjukvårdshuvudmännen som har att besluta om vilket material som skall användas. Och riksdagen bör kunna räkna med en kritisk granskning från deras sida. Dessutom är det väl så att ett material som eventuellt skulle kunna uppfattas innehålla någon form av reklam för ett speciellt företag inte får denna effekt om det används under sakkunnig ledning. En sådan ledare har möjlighet att plocka ut och understryka det som är väsentligt för just föräldrautbildningen. Materialet gör då mindre skada om det används i denna verksamhet än om det endast delas ut till alla. Det framhålls i propositionen — och det har också framhållits här av socialministern i några punkter — vad föräldrautbildningen avses kunna ge. Det har nämnts kunskaper om barns behov och utveckling och om samhällets service samt möjligheten att med varandra diskutera problem och frågor som rör barn. Låt mig också säga att jag hoppas att det skall ges goda tillfällen för föräldrarna att delge varandra glädjeämnen — för det är otvetydigt så att föräldraskapet också innebär åtskilligt av glädjeämnen. Herr talman! Det finns en bred enighet om att föräldrautbildningen behövs. Sedan 1973 har barnomsorgsgruppen arbetat och gjort ett gott arbete. Vi har i propositionen fått förslag till ett första steg, förhoppningsvis början på en väg som skall leda till större trygghet för föräldrarna och därmed större och bättre möjligheter att ge barnen trygghet. Det är ett viktigt beslut. Och det känns riktigt att ta det just under det internationella barnaåret. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 45 och avslag på reservationen och vpk-motionen.

Herr talman! Utskottets talesman Kersti Swartz säger så rätt och riktigt att föräldraskapet också innebär glädjeämnen. Visst gör det det, men just därför är det så viktigt att man verkligen för en familjepolitik som gör det möjligt för föräldrar och barn att kunna ta vara på de glädjeämnena. I dag gynnar samhället ensidigt den kommunala barnomsorgen. Men vilka har gynnats av den politiken? Knappast de allt fler småbarnsföräldrar som måste förvärvsarbeta för att över huvud taget få ekonomin att gå ihop, inte alla de föräldrar som vill förvärvsarbeta men som förgäves får vänta på en plats i barnstugekön, inte heller flerbarnsfamiljerna, som sällan kan utnyttja de enda gynnade vårdformerna, och minst av allt barnen. Det har här tidigare sagts att ekonomiska motiv skulle ligga i vägen för att nu införa en vårdnadsersättning. Men det regeringsförslag om utbyggd föräldraförsäkring och rätt till ledighet som föreligger skulle kostat 350 miljoner för ett helt år, och det skulle räcka till en vårdnadsersättning på fyra månader som således skulle gälla tills barnet blev 13 månader. Det har man emellertid inte velat prioritera. I stället talas det om angelägenheten av utökad statlig bidragsgivning till kommunerna för barnomsorgens fortsatta utveckling. Givetvis, herr talman, skall vi bygga daghem för de föräldrar och barn som i första hand vill ha den vårdformen. Men jag hävdar bestämt att det både mänskligt och samhällsekonomiskt är ett gigantiskt slöseri att fortsätta bygga daghem också till de familjer som med en mer valfri familjepolitik skulle föredra att själva vårda barnen eller föredra andra vårdformer. Det är därför, som vi ser det, utomordentligt angeläget att nu äntligen ta ett första steg till reformer som skulle möjliggöra en ökad valfrihet, inte minst för de sämst ställda barnfamiljerna. Som jag antydde i mitt förra inlägg skulle t.ex. en minimistandardgaranti innebära utomordentligt blygsamma kostnader, om ens några. Men ändå är man beredd att avslå förslaget utan att ens närmare överväga konsekvenserna av det. Jag menar att skall barn och föräldrar kunna vara till ömsesidig glädje för varandra så är det viktigt att vi nu myndigförklarar barnfamiljerna och börjar införa en vårdnadsersättning.
Herr talman! Samhällets insatser i form av daghem, barnbidrag och bostadsbidrag har inte räckt till för att kompensera barnfamiljerna. De motsvarar bara en mindre del av de kostnader som det innebär att ha barn. Därför är det inte förvånande att de unga familjerna i dag väljer att minska barnantalet. Och det förhållandet har uppammat en debatt om vad som behöver göras från samhällets sida för att bl.a. öka barnafödandet. Det vore naturligt, tycker jag, att regering och riksdag tog initiativ för att få bort de ekonomiska och praktiska hinder som barnfamiljerna har och underlätta deras situation, t.ex. med en utbyggd barnomsorg =—- barnomsorgen är ju fortfarande utomordentligt dåligt utbyggd. Det behövs barnomsorg för alla barn därför att barnen själva behöver den. Det behövs också en annan bostadspolitik, arbetstillfällen för alla föräldrar och särskilt för kvinnorna, kortare arbetsdag för alla arbetstagare, arbetsplatser som ligger närmare bostäderna, utbyggd kollektivtrafik osv. Det finns alltså en rad konkreta åtgärder som skulle kunna vidtas för att praktiskt förbättra de mycket jobbiga förhållanden som de flesta barnfamiljer lever under i dag, framför allt när det gäller att förena föräldraskap med förvärvsarbete. Det behövs också konkreta höjningar av barnbidragen, som vpk föreslagit. Och eftersom man hela tiden pytsar på bidragsbiten skulle jag vilja fråga vad grunden är till utskottets negativa inställning till en indexreglering av barnbidragen. På det sättet skulle man ju slippa ifrån dessa höjningar i efterhand -— eller justeringar, skulle jag vilja säga, eftersom det inte är fråga om höjningar utan bara om kompensation för de fördyringar genom prisoch hyreshöjningar som hela tiden sker och som hårdast drabbar barnfamiljerna och framför allt flerbarnsfamiljerna. Varför går utskottet emot en sådan indexreglering? Sedan skulle jag också vilja få utvecklat litet närmare varför utskottet går emot kravet på kursplaner i föräldrautbildningen. Man är ju ändå inne på — i utskottsbetänkandet och även i propositionen — att det behövs en ganska detaljerad utformning av föräldrautbildningen om det skall bli någon mening med den.

Herr talman! Kersti Swartz tog upp frågan om resursfördelningen och citerade utskottet på den punkten: ”Enligt utskottets mening bör de resurser som kan avdelas för familjepolitiska insatser i första hand satsas på en förbättring av det kontanta stödet i form av barnbidrag och bostadsbidrag, en successiv utbyggnad av föräldraförsäkringen” osv. Fru Swartz! Vi har inte lagt upp vårt förslag om vårdnadsersättning så att resurser skulle tas från dessa områden, utan som Kersti Swartz vet har vi tagit upp denna fråga i samband med att vi diskuterade marginalskatterna. Vi har sagt att man kan ta de 900 miljonerna i det förslag till marginalskattesänkningar som folkpartiet lagt och på det sättet lösa den här frågan samtidigt. Inga Lantz frågade: Vad är det som gör att vårdnadsersättningen är så reaktionär? På det skall jag svara så här: En fortsatt utbyggnad av föräldraförsäkringen, som här föreslås och som i det ena fallet med 32 kr. per dag ger 960 kr. per månad och i ett annat fall med 242 kr. per dag ger 7 260 kr. per månad, det är reaktionärt. Vi har föreslagit en vårdnadsersättning, relaterad till ATP:s basbelopp, som i dag ger 37 kr. per dag. En ensamstående förälder, som minskar sin arbetstid från åtta till sex timmar, får kompensation för inkomstbortfallet upp till en årslön av 54 000 kr. Sedan tog Inga Lantz upp flyttlasspolitiken. Jag måste säga att vpk ställer ju upp på den politiken, som den gammelgamla regeringen bedrev på 1960-talet och i början av 1970-talet. Jag upprepar mina frågor till socialdemokraterna: Kan ni acceptera den ekonomiska snedfördelning som = föräldraförsäkringen och = barnomsorgsutbyggnaden leder fram till? Har socialdemokraterna helt övergivit jämlikhetspolitiken?

Herr talman! Ingegerd Troedsson hävdar att den satsning som vi gör på kommunal barnomsorg är ganska ensidig. Men samtidigt poängteras behovet av att vi bygger ut barnomsorgen. När det gäller vårdnadsbidragen, som föreslås av både moderater och centerpartister, torde det inte vara obekant för vare sig Ingegerd Troedsson eller Rune Gustavsson att folkpartiet också har förespråkat en form av vårdnadsbidrag. Vi har inte gått ifrån den tanken, men jag vill stryka under det som tidigare är sagt, att i nuvarande ekonomiska läge anser vi inte att vi orkar med det. Folkpartiet har föreslagit en annan form av vårdnadsbidrag än den som centern och moderaterna förordar. Vi vill nämligen inte att vårdnadsbidraget skall utgöra någon styrning. Vi vill att det skall ges i sådan form att familjerna fortfarande har kvar sin valfrihet. Det är klart att vi ser fram emot att så småningom kunna ge också detta slags stöd till barnfamiljerna, men i det nuvarande läget har vi ansett att den stödform som skisserats i propositionen är den enda riktiga. När det gäller minimistandarden, som Ingegerd Troedsson har talat om, tycker jag att man kan vänta sig att den kartläggning av barnfamiljernas situation som skall komma och de övriga utredningsarbeten som är på gång skall kunna ge en del så att man kanske får ta upp frågan igen och ta ställning till den. Det gäller även som svar på en del av det som Inga Lantz har I fråga om barnbidragen, som Inga Lantz också tog upp, gäller detsamma. Det är det ekonomiska läget som gör att vi inte anser oss kunna gå den väg Inga Lantz anvisar. Inga Lantz frågade varför vi inte förordar kursplaner för föräldrautbildningen. Jag tror inte alls att det vore riktigt. Här ska det ju bli en brett upplagd verksamhet, och jag tror att det är betydligt lättare att få deltagarna dels att vara positiva till att komma till verksamheten, dels att öppna sig och börja tala själva, om man inte har en absolut fast kursplan. Det är ju ändå meningen att det skall finnas en kunnig ledare, och det borde borga för att verksamheten inte hamnar i tomma intet.
Herr talman! Först skulle jag vilja fråga Rune Gustavsson vad det är som gör att han kan påstå att vi ställt upp för flyttlasspolitiken. Var grundar han ett sådant påstående på? Vi har ända sedan 1930 haft på vårt program att motverka flyttlasspolitiken. Vi har haft speciella program för Norrlandslänen för att åstadkomma en styrning bort från sådana effekter. Det är heller ingen nyhet för Rune Gustavsson att vpk är det parti som gång på gång — sedan hundratals år höll jag på att säga men då tog jag väl i — krävt en planerad ekonomi och en planerad näringspolitik för att motverka de negativa effekter som socialdemokrater och borgare stått för här i riksdagen. Sedan till frågan om vårdnadsbidrag! Jag tror att många, framför allt kvinnorna, i föreliggande förslag om vårdnadsbidrag ser de reaktionära effekter detta kommer att få. Det är en ideologisk fråga — det är ju ingen hemlighet. Man vill försöka hålla kvar kvinnorna i hemmet, man vill försvåra deras kamp inte bara för deltidsarbete utan också för ett heltidsarbete. Med detta förslag försvårar man barnomsorgen, eftersom man tar resurser därifrån. Man vill fortfarande ha kvinnorna som en arbetskraftsreserv som man skall kunna ta till i någon uppgångsperiod när det behövs.

Om man verkligen skulle vilja värna om barnfamiljerna, skulle det behövas att man satsade alla tillgängliga resurser på en utbyggnad av barnomsorgen, en utbyggnad av kollektivtrafiken och att man för en arbetsmarknadspolitik som tillgodoser människornas behov av ett meningsfyllt arbete. Man borde också genom införande av sextimmars arbetsdag för alla arbetstagare möjliggöra ökad samvaro med barnen. Det är sådana praktiska åtgärder som skulle behövas, men de lyser med sin frånvaro här i kammaren. Kanske regeringen om en vecka kommer igen med förslag om vårdnadsbidrag, men det vet man ingenting om. Det är en mycket allvarlig situation för de flesta barnfamiljer och framför allt för kvinnorna.
Herr talman! Till fru Swartz vill jag säga att folkpartiet prioriterar de stora skillnader som finns i föräldraförsäkringen framför en vårdnadsersättning som ger en god ekonomisk utjämning mellan barnfamiljerna och som skapar valfrihet och rättvisa. När Inga Lantz ställer en fråga med anledning av mitt uttalande om flyttlasspolitiken vill jag svara att jag grundar detta på det beslut som fattats av riksdagen, bakom vilket vpk ställde upp i diskussioner och beslut så sent som i början på 1970-talet. Kan Inga Lantz förneka att vårdnadsersättningen enligt vårt förslag, 37 kr. per dag, kompenserar inkomstbortfallet för den person som minskar arbetstiden från åtta till sex timmar och som har en inkomst på upp till 54 000 kr. per år?
Herr talman! Kersti Swartz sade att vi är överens om att bygga ut barnomsorgen. Det är vi så till vida som att vi vill att man skall bygga ut barnomsorgen men på det vis som föräldrarna finner vara bäst. Vi vet inte alls hur stort behovet är av kommunal barnomsorg innan vi givit föräldrarna en rimlig chans att välja. Detta är en viktig anledning till att vi nu vill börja med en vårdnadsersättning. Kersti Swartz sade också att man från folkpartiets sida inte alls har någonting emot vårdnadsbidrag, tvärtom, men att vi inte har råd med detta i den aktuella situationen. I den nu rådande ekonomiska situationen, som förvisso är prekär, fortsätter man alltså att ensidigt gynna den utan jämförelse dyraste vårdformen. Jag kan inte se annat än att det både humanitärt och ekonomiskt är helt galet att gå denna väg.

Kersti Swartz sade att man vill ha en vårdnadsersättning som garanterar valfrihet. Men det är ju precis det vi vill. Vad är det folkpartiet i stället gör? Det lägger fram förslag som är mycket kostnadskrävande och som i själva verket ökar klyftan mellan dem som förvärvsarbetar och dem som inte gör det. Detta är verkligen inte att öka valfriheten. I förra veckans debatt framhöll vi behovet av avdrag för styrkta nödvändiga barntillsynskostnader. Inte ens det vill folkpartiet gå med på. Man fortsätter alltså att ensidigt stödja en enda vårdform samtidigt som man säger att man av ekonomiska skäl inte kan låta andra vårdformer få en likvärdig behandling. Jag har väldigt svårt att förstå att detta skulle vara ett särskilt liberalt alternativ, för då måste man väl ta till vara varje tillfälle att äntligen ge barnfamiljerna en rimlig valfrihet på det här viktiga området.
Herr talman! På folkpartihåll är vi helt på det klara med att barnfamiljerna behöver både en ökning av det ekonomiska stödet och stöd av annan typ. Därom råder inga tvivel. Men låt mig säga att ett vårdnadsbidrag som vi tycker skulle ge rättvisa åt barnfamiljerna skall vara av det slaget att det ger valfrihet, och därför vill vi inte ha ett beskattat vårdnadsbidrag. I detta läge finns det ingen möjlighet att lägga fram förslag av den typen. Jag tror inte att det finns anledning att säga att det skulle öka några klyftor. Om folkpartiregeringen inte hade ansett att det är nödvändigt att ge stöd av olika slag till barnfamiljerna, skulle ju de utredningar som tillsatts under regeringstiden inte heller vara i arbete. Detta borgar väl för att det finns ett intresse från vår sida.

Herr talman! Det här har varit en intressant diskussion, som onekligen belyser skillnaderna på familjepolitikens område. Ivar Nordbergs inlägg, om jag får börja med det, var kanske särskilt intressant på grund av det faktum att han huvudsakligen talade om annat än det som i dag står på dagordningen. Han talade om den allmänna ekonomiska politiken, om bostadsbidrag m.m. Han sade att den åtstramningspolitik som har förts under de snart tre år som socialdemokraterna inte har varit i regeringsställning har drabbat stora grupper, t.ex. metallarbetarna. Jag skall inte gå djupare in på dessa saker, eftersom de inte hör till dagens debatt, men eftersom Ivar Nordberg berörde dem vill jag påminna om att Sverige har befunnit sig i den kanske värsta ekonomiska krisen efter andra världskriget. Det har varit naturligt för de regeringar som folkpartiet har tillhört att i första hand slå vakt om sysselsättningen och om de svaga grupperna i samhället — de äldre och barnfamiljerna. Det har gjort att de stora breda löntagargrupperna inte har fått standardökning utan kanske i vissa fall fått se sin köpkraft minska. Det är sant — men om man vill ha en solidarisk politik är det väl just detta man får acceptera — att vi satsar i första hand på sysselsättningen. Aldrig förr har vi satsat så stora resurser på att hålla uppe sysselsättningen, och de satsningarna har också, om man jämför med andra länder, varit ganska framgångsrika. Sedan har det satsats stora pengar helt rimligt, på att hålla stödet till de äldre och barnfamiljerna uppe. Hade man följt den socialdemokratiska politiken, sade Ivar Nordberg, hade metallarbetarna haft det bättre. Nej, hade man följt de socialdemokratiska recepten i den ekonomiska politiken hade många metallarbetare antagligen varit arbetslösa, för då hade kostnaderna i svenskt näringsliv legat 20 ?6 högre än de gör nu, och vad det hade inneburit för våra möjligheter att sälja från våra basindustrier kan var och en begripa! Sedan sade Ivar Nordberg också att man skulle satsa mer pengar på barnomsorgen och beklagade att de socialdemokratiska förslagen hade röstats ned. Men vi vet alla att de förslagen inte gäller det budgetår som kommer nu — det gäller vad vi skall göra efter den 1 juli 1980, och det blir tillfälle att återkomma till det. När det gäller nästa års budget har socialdemokraterna och vi varit överens om stödet till barnomsorgen. Frågan om vårdnadsbidrag — eller vårdnadsersättning som centerpartiet och moderaterna numera kallar förslaget — har spelat stor roll i diskussionen. Man har frågat: Varför finns det inte ett förslag om detta i regeringens proposition? Egentligen borde det inte vara så nödvändigt att utförligt motivera varför vi inte anser oss ha råd med en reform i miljardklassen i det här ekonomiska läget. Jag upprepar vad jag förut sade: Under den tid centerpartiet och moderaterna var med i regeringsarbetet var man mycket mer försiktig med löften på det här området. Man talade om värdet av återhållsamhet och att vi kanske måste vänta med vårdnadsbidrag. Nu säger Ingegerd Troedsson: Nästa budgetår medför detta förslag bara marginella kostnader. Ja, men man kan inte bara titta på nästa budgetår. Om vi börjar införa ett vårdnadsbidrag är vi mycket snart uppe i kostnader i miljardklassen. Det är viktigt, anser vi, att ha litet längre perspektiv än bara till nästa budgetår. Rune Gustavsson påminde om tidigare gemensamma motioner från folkpartiet och centerpartiet om vårdnadsbidrag och frågade varför det, som var högsta visdom då, inte är värt någonting nu. Den frågan borde närmast ställas till Rune Gustavsson, eftersom det är centerpartiet som har ändrat ståndpunkt. Då var vi överens om att det skulle vara obeskattade bidrag, lika för alla, som inte skulle vara styrande. Men den visdomen duger inte åt centerpartiet längre. Att man måste ha pengar till reformerna tyckte däremot centerpartiet och folkpartiet båda vid den tidpunkten. Men också där är tydligen centerpartiet mindre känsligt nu. Diskussionen har visat att centern och moderaterna på en viktig punkt är oense. Rune Gustavsson säger att det inte får vara någon motsättning mellan vårdnadsbidrag och utbyggnad av barnomsorgen utan man skall satsa också på barnomsorgen — medan det framgår av uttalanden från moderaternas företrädare att man vill spela ut dessa saker mot varandra. Behovet av barnomsorg skall minskas genom vårdnadsbidraget, anser moderaterna. Visserligen har ni, såvitt jag minns, varit med om att bifalla anslaget till kostnaderna för barnomsorgen i årets budget, men ni var negativa tidigare, när planen antogs. Ingegerd Troedsson tror att många kvinnor ser yrkesarbete som ett tvång, som de helst vill slippa. Jag vill bara säga: Vi tror inte det, utan vi tror att utbyggnaden av barnomsorgen behövs för att kvinnor skall få förverkliga sin önskan att yrkesarbeta. Om vi inte haren tillfredsställande barnomsorg kan vi varken tala om jämställdhet eller valfrihet. Frågan om flerbarnsfamiljernas situation har kommit i blickpunkten i den här diskussionen. Där vill jag gärna ge ett erkännande till Ingegerd Troedsson, som är den som med störst energi och skärpa har pekat på de problemen. : Nu klagar Ingegerd Troedsson över att det visas en sådan kallsinnighet mot förslaget om minimistandardgaranti. Jag tror inte att ståndpunktstagandet skall uppfattas på det sättet. Jag skall inte tala för utskottets räkning, men för min del vill jag i alla fall säga att jag inte är kallsinnig till dessa tankar. Men om det nu råder enighet om att vi skall ha en utredning om stödet till flerbarnsfamiljerna, kan det vara anledning att höra vad den säger innan man tar ställning i denna fråga. Jag vill ge Ingegerd Troedsson en komplimang för hennes strävan att finna lösningar, men jag vill också erinra om att hon har lagt fram flera förslag. Först kom förslaget om ett extra barnbidrag till flerbarnsfamiljerna, och mycket kort tid därefter fick vi det nu aktuella förslaget. Det är inte något fel i att man prövar olika lösningar — tvärtom — men man bör kanske ändå avvakta med beslutet tills det är klart vad utredningen på området säger. Det skall inte uppfattas som någon kallsinnighet mot förslaget om minimistandardgaranti. Jag vill också säga att det förhållandet att vi inte nu har lagt fram något förslag om vårdnadsbidrag inte är uttryck för ett ensidigt gynnande av någon viss omsorgsform. I dag diskuterar vi inte anslaget till barnomsorgen utan helt andra frågor, och på dessa punkter föreslår regeringen anslagshöjningar. Ökningarna av anslagen till föräldraförsäkringen föreslås just i syfte att ge föräldrar och barn tillfälle att vara tillsammans. Det är alltså inte fråga om någon ensidighet i politiken på detta område. Om man anser att flerbarnsfamiljernas situation är det mest angelägna i dag, kan det också vara ett skäl att vänta med ståndpunktstagandena till vårdnadsbidrag, hur önskvärda man än tycker att de är. Vi kan ändå konstatera, som Ingegerd Troedsson gjorde i en riksdagsdebatt i höstas, att möjligheterna att förbättra den ekonomiska situationen för flerbarnsfamiljer, genom ytterligare behovsprövade bidrag eller andra bidrag som trappas av eller beskattas, är uttömda. Om det är flerbarnsfamiljerna som man vill hjälpa är detta, som Ingegerd Troedsson själv har sagt, inte den rätta modellen. Därför kan det vara anledning att vänta och se vad vi kan göra för dem. Slutligen frågade Inga Lantz varför föräldraledigheten skall begränsas till 60 dagar. Ja, som jag redan har sagt, menar vi att det är viktigt, om ett barn är sjukt så lång tid som två månader under ett år, att pröva vad som skall göras — om det skall sättas in vårdbidrag eller om någon annan åtgärd skall vidtas. Men huvudprincipen för oss är att inget sjukt barn skall behöva ligga ensamt hemma. För de familjer som har kommit över gränsen 60 dagars föräldraledighet får andra åtgärder prövas. Exempelvis bör det antal barn som berörs härav inte vara större än att de kommunala dagbarnvårdarna räcker för deras behov. Jag beklagar att centern och moderaterna inte vill ställa upp bakom den viktiga principen att sjuka barn skall slippa ligga ensamma hemma. Jag har hittills inte hört någon motivering till den inställningen i denna diskussion, och det är inte svårt att förstå. Jag vill ändå beklaga detta ståndpunktstagande. Inga Lantz skulle vidare lämna exempel på några av de värsta grodorna i mitt anförande. Hon tog först upp det förhållandet att jag talade om kraftigt ökade anslag till barnomsorgen. Om ett anslag ökar från 2,6 till 3,6 miljarder på ett år, är det fråga om en kraftig höjning. Jag hade vidare talat om att våra förslag syftar till att ge mera tid för barnen. Ja, om man får kompensation med upp till 90 96 av inkomsten vid en nedkortning av arbetstiden från åtta till sex timmar, får man mera tid över för sina barn. Jag tycker att det verkar vara på samma sätt med de ”grodor” som Inga Lantz tog upp, som med grodorna i vår barndoms sagor: när man ger sig i närkamp med dem, kanske det visar sig att grodan i själva verket är en vacker prins.

Herr talman! Socialministern sade att man skall vara försiktig med löften. Men i 1976 års regeringsdeklaration utlovades en vårdnadsersättning under den här mandatperioden. Vi var också i full färd med att försöka realisera detta tredje steg när det gäller att förbättra valfriheten för barnfamiljerna. Nu verkar det som om folkpartiregeringen har råd med en väldig massa andra saker, som i och för sig också är angelägna, men uppenbarligen skall frågan om vårdnadsersättning hela tiden komma längst ned på önskelistan. Jag beklagar det verkligen. Det föreligger från vårt håll ingen som helst motsättning mellan vårdnadsbidrag och utbyggnad av den kommunala omsorgen. Vad vi hela tiden har sagt är tvärtom att vi skall se till att barnfamiljerna får de vårdformer som de önskar och eftersträvar. Finns det ett stort behov av utbyggd kommunal barnomsorg, skall det givetvis tillgodoses. Men vi finner det precis lika viktigt att göra det möjligt för de föräldrar som så önskar att själva ta hand om sina barn. Jag skall kanske också nämna att för varje spädeller koltbarnsplats som man slipper bygga, om vi får en familjepolitik som innebär större valfrihet, inbesparas ungefär 45 000 kr. per år i skattemedel. Skulle var sjätte familj avstå från en barnstugeplats, som annars skulle behövas under vårdnadsersättningsperioden, skulle den här reformen bli helt självfinansierande. Vi skulle dessutom få stora mänskliga vinster. Jag har, Gabriel Romanus, inte nämnt ordet kvinnor. Jag har hela tiden talat om förvärvsarbetande föräldrar. Jag tycker att det är självklart att man och hustru i många fall skulle tycka det vara bäst om de kan turas om med barnomsorgen. Men i alltför många fall har de inte råd med detta. Framför allt gäller det naturligtvis ensamföräldrarna. Där gladde mig mycket socialministerns erkännande ord om en minimistandardgaranti för småbarnsfamiljer. Det var nämligen något som Blenda Littmarck och jag på vår tid i socialutredningen ensamma fick kämpa för. Jag tar socialministerns uttalande som ett löfte om att denna fråga allvarligt kommer att ses över i den utredning som nu skall tillsättas. Sedan, när det gäller flerbarnsfamiljerna, är det alldeles riktigt som socialministern säger att deras möjligheter att ekonomiskt förbättra sin situation i dag är praktiskt taget uttömda, hur de än bär sig åt. Men en av de viktigaste uppgifterna för den kommitté som nu skall tillsättas måste ju vara att få en annan tingens ordning till stånd på det området. Jag vill också erinra om att en minimistandardgaranti inte bara skulle vara till fördel för ensamföräldrar utan också fört.ex. flerbarnsfamiljer. Men jag är glad för vad jag uppfattar som ett löfte om att den här frågan kommer att tas upp till allvarlig diskussion.
Herr talman! Socialministern säger att han inte behöver motivera varför man inte vill ta en ny miljardutgift beträffande vårdnadsersättningen. Men så enkelt går det inte att komma ifrån det här, Gabriel Romanus! Vi har ju föreslagit att vårdnadsersättningen skall finansieras inom ramen för de medel som regeringen vill lägga på en marginalskattesänkning. Jag har däremot inte hört att någon folkpartist ute i landet, när han talar om sänkningen av marginalskatten på ungefär 2,7 miljarder, har redovisat varifrån dessa pengar skall tas. Varför beskatta vårdnadsersättningen, frågar Gabriel Romanus. Om en person minskar sin arbetstid från åtta till sex timmar och får ett inkomstbortfall på 1 100-1 200 kr. per månad minskar också skatten. Men om vederbörande får en vårdnadsersättning med samma belopp, är det ersättning för arbete — inte på arbetsplatsen, men i hemmet, i form av ersättning för vård av hem och barn, som vi menar också skall beskattas. Garantibeloppet, 32 kr., beskattas i dag. När vi utökade föräldraförsäkringen 1978 var vi i trepartiregeringen överens om att den nuvarande nionde månadens ersättning med 32 kr. om dagen skulle beskattas, och vi har inte ändrat uppfattning härom, Gabriel Romanus. 1968 års motion av Gunnar Hedlund och Sven Wedén talar visserligen inte om detta, men vi har inte ändrat oss, utan vi har hela tiden hävdat att detta belopp är ersättning för utfört arbete. Sedan är det så att folkpartiet prioriterar en utbyggd föräldraförsäkring, med de stora skillnaderna, framför det vårdnadsbidrag som ni själva säger er företräda. Beträffande frågan varför jag inte här har tagit upp sjukförsäkringen vill jag bara hänvisa till att det är två utskottsbetänkanden som nu diskuteras. Frågan om sjukförsäkringen kommer sedan — den behandlas ju i socialförsäkringsutskottets betänkande — och den frågan kommer Gösta Andersson att ta

Herr talman! Jag förstår fortfarande inte varför man inte kan ta bort gränsen vid 60 dagar, när man samtidigt konstaterar att det är ytterst osannolikt att någon behöver ha mer än 60 dagars ledighet. Det skulle åtminstone bidra till att minska krångel och byråkrati och det skulle också bidra till att man jämställer barnens sjukdom med föräldrarnas sjukdom. Sedan säger Gabriel Romanus att man har kraftigt ökat bidragen till barnomsorgen. Ja, det kan tyckas så, men alla undersökningar visar att den ökningen är otillräcklig. Vad som behövs är förstås att staten tar över kostnaderna för hela barnomsorgen. Enligt kommunernas och statistiska centralbyråns beräkningar kommer det att fattas en miljon barnomsorgsplatser redan 1982. Det är vad man har att vänta sig. På frågan varför man inte bygger ut barnomsorgen i tillräcklig omfattning säger fyra av fem kommuner att de inte har råd med det. Att sedan, som regeringen nu gör, skjuta över ansvaret på kommunerna tycker jag är ojust, när man samtidigt talar om hur viktigt det är att bygga ut barnomsorgen. Barnomsorgsutbyggnaden saboteras också på andra sätt, såsom att man underlåter att utbilda tillräckligt med personal, men det är en annan fråga. Vårdnadsbidrag kommer att skärpa ojämlikheten. De ökar absolut inte någon valfrihet, för man tar bort bl.a. resurser från det som verkligen skulle kunna bidra till att öka jämlikheten i vårt samhälle. Jag konstaterar med beklagande att vi nu hör samma tongångar från folkpartiet som från moderaterna. Man är inne på frågan om vårdnadsbidrag, om man skall beskatta det eller inte och när man skall införa det. Jag skulle vilja fråga Gabriel Romanus om han är beredd att stanna hemma för 32 kr. om dagen. Det är vad man erbjuder de hemarbetande kvinnorna, och det är också symtomatiskt för hur man ser på de hemarbetande kvinnornas situation, att man erbjuder dem den summan, 32 kr., som dessutom skall beskattas. Socialministern säger att det har aldrig satsats så mycket på åtgärder på arbetsmarknaden som nu. Facit kan vi se: 700 000 människor som står utanför den vanliga arbetsmarknaden, 100 000 registrerade arbetslösa — och av dem är hälften under 25 år. Det är facit av de insatser man gjort. Jag tycker det är ynkligt att man säger att det aldrig satsats så mycket som nu. I så fall har man satsat fel. Sist frågan om sextimmarsarbetsdagen! Det man har möjlighet att ta ut som småbarnsförälder är ju helt otillräckligt. Det är 90 dagar som man får använda för barnen till dess att de fyllt sju år. Om man ställer förslag om att barnfamiljerna skall ges mera tid för sina barn borde man följdriktigt kräva att sex timmars arbetsdag skall gälla för alla arbetstagare. I Stockholm, där systemet med förkortad arbetsdag tillämpats ett tag, är det inte mer än 10 96 som begagnat möjligheten. Och varför är det så? Jo, det har helt enkelt ekonomiska orsaker. Man anser sig inte ha råd att göra på detta sätt. Vad som behövs är förstås en generell arbetstidsförkortning.

Herr talman! Jag hoppas att mitt inlägg nyss inte uppfattades som att jag klagade över att Ivar Nordberg tar upp de ekonomiska sammanhangen i stort. Det får han gärna göra. Det hade väl inte skadat ifall han hade sagt någonting om de betänkanden som behandlas i dag, men Ivar Nordberg får naturligtvis själv avgöra hur han vill disponera sina inlägg. Ivar Nordberg säger att vi borde jämföra hur resultaten hade blivit med en socialdemokratisk ekonomisk politik under de här tre åren. Ja, Ivar Nordberg kanske skulle kunna förklara för oss hur det skulle ha gått med vår export, om vi hade haft 20 96 högre kostnader än vi har i dag. Hur många jobb hade varit i fara då? Det kanske Ivar Nordberg kan säga något om. Att standardhöjningen för familjer och för arbetare och tjänstemän var så stor 1973-1976 är ju orsaken till att vi har haft det så besvärligt under de tre senaste åren. Om man tar ut 40 96 i ökade kostnader för företagen på två år är det klart att det leder till ekonomiska problem som gör att man får hålla igen sedan. Det är ett enkelt sammanhang. Även Ivar Nordbergs partiledare harju nu erkänt att man tog ut högre kostnader 1975 och 1976 än näringslivet kunde klara, och det är bl.a. därför vi har dessa svårigheter. Sedan skall ju också sägas att detta är svårigheter som har drabbat hela västvärlden och inte bara Sverige. Låt mig framhålla, för att det inte skall råda något missförstånd, att jag inte godkänner de siffror över hur det varit för olika familjer som Ivar Nordberg här nämnde, för jag har inte möjlighet att kontrollera dem. Men rent allmänt är det ju så att vi har satsat resurser på att hålla sysselsättningen uppe. Vi har satsat stora resurser på de äldre och på barnfamiljerna. Vi har också givit mera pengar till sjukvården under dessa tre år. Det har varit en avvägning som både denna regering och den förra har gjort, och det kan Ivar Nordberg knappast förneka. Sedan har det försvunnit industrijobb — flera tiotusental per år. Det har det gjort tidigare också. Detta är ett led i strukturomvandlingen av den svenska ekonomin som varken den socialdemokratiska regeringen eller någon annan regering har kunnat förhindra. Men antalet sysselsatta har ökat även under denna mycket besvärliga kris för svensk ekonomi. Det är trots allt inte dåligt, även om det naturligtvis är en klen tröst för dem som tyvärr ändå är utan jobb. Ingegerd Troedsson undrar varför vi inte har råd med ett vårdnadsbidrag när vi har råd med så mycket annat. Låt mig först stryka under att det är skillnad på storleksordningen när det gäller det som vi föreslår på föräldraförsäkringens område och det som ett vårdnadsbidrag på kort sikt skulle kosta. Visserligen kan man konstruera bidraget så, att kostnaderna inte blir så stora under det första året, men man får ju tänka litet längre framåt. Ingegerd Troedsson har medverkat till att lyfta fram flerbarnsfamiljernas besvärliga situation. Min fråga är: Skall vi inte först tänka ut vad vi skall göra för dem, innan vi binder oss för miljardkostnader som vi inte har råd med? Att vi i dag inte vill binda oss vid ett av de två förslag om stöd till flerbarnsfamiljerna som under senare år har kommit från moderata samlingspartiet är inte så konstigt — man kan ju också överväga andra förslag. Och vi kanske först skall ta ställning till dessa, innan vi beslutar om en miljardreform som inte speciellt hjälper flerbarnsfamiljerna. Ingegerd Troedsson har ju själv förklarat att vårdnadsbidraget inte hjälper dem. Ingegerd Troedsson påpekade att hon inte hade nämnt ordet kvinnor. Nej, men om man talar om att människor känner sig tvingade att yrkesarbeta trots att de inte vill det är det väl ändå kvinnor det gäller. Vi skall inte —-även om vi är aldrig så mycket för jämställdhet — tro att så många män under överskådlig tid vill avstå från yrkesarbete. Men jag är övertygad om att kvinnor som yrkesarbetar — bortsett från att de självfallet vill tjäna pengar — också vill yrkesarbeta, så jag tror inte på Ingegerd Troedssons resonemang. Det står i direktiven till den utredning som nu skall tillsättas att den skall behandla och beakta det som kommer fram vid riksdagsbehandlingen. Jag utgår från att frågan om minimistandardgaranti kommer att övervägas av utredningen, precis som de andra förslagen. Avsikten är också att det skall bli en parlamentarisk utredning, så Ingegerd Troedsson lär kunna påverka vad som tas upp genom en moderat representant. Jag blir inte riktigt klok på centerns inställning till marginalskatterna. Först får man intrycket att centern tillsammans med socialdemokraterna är ointresserad av att sänka marginalskatterna — de avvisar det förslaget. Då detta tydligen har väckt viss förstämning bland centerns sympatisörer är man angelägen att skapa intrycket att centern visst vill sänka marginalskatterna, men inte just nu utan vid ett annat tillfälle. Nu säger Rune Gustavsson att vi i stället för att sänka marginalskatterna skall använda en miljard för att införa en vårdnadsersättning. Marginalskatterna är inte bara ett fördelningspolitiskt problem. Problemet är framför allt den effekt som de höga marginalskatterna får på hela vår ekonomi genom att de från löntagarna tvingar fram krav på löneökningar — för att få behålla någonting för egen del — som näringslivet inte kan bära. Det är det som är problemet, och det kan man inte lösa med vårdnadsbidrag. Därför kan man inte använda pengarna till detta ändamål, eftersom man då får kvar de orimliga effekterna i vårt skattesystem. Rune Gustavsson frågade varför man inte skall beskatta vårdnadsbidraget när det utgår till den som sänker sin arbetstid från åtta till sex timmar. Men problemet är att ni centerpartister har föreslagit att detta vårdnadsbidrag skall utgå till alla. När ni i slutet av 1960-talet första gången föreslog vårdnadsbidrag var den högsta visdomen, som Rune Gustavsson kallade det, att det inte skulle vara beskattat. Det fanns inte med någon beskattning när vi väckte gemensamma motioner om saken — ni har ändrat på det nu. O. K., man har rätt att ändra sig, jag skall inte kritisera det. Men ni skall inte håna oss och fråga varför det som vi på den tiden sade tillsammans inte längre duger. Det är ju ni som har ändrat er. På en punkt skall jag be om ursäkt. Frågan om ändringarna i föräldraförsäkringen kommer för centerns del självfallet att kommenteras i ett senare skede av debatten, så i det avseendet fanns det ingen anledning att efterlysa några kommentarer av Rune Gustavsson. Till Inga Lantz slutligen. När det gäller 60-dagarsregeln för dem som har sjuka barn är jag angelägen om att betona att den inte innebär att barn som är sjuka längre tid än två månader skall få ligga ensamma hemma. Det gäller ett litet antal barn, och man måste se till att de får omvårdnad på något sätt. När barn är sjuka så länge finns det anledning att uppmärksamma det, och undersöka om man bör införa vårdbidrag för de barnen eller om någon annan åtgärd behöver vidtagas. Det finns naturligtvis ett litet administrativt moment i detta, men i förhållande till dagens regler är det fråga om en stor förenkling, och den sker i samråd med riksförsäkringsverket. Jag måste väl ha hört fel, men jag tyckte att Inga Lantz sade att det kommer att fattas en miljon barnomsorgsplatser i början på 1980-talet. Hur man kan göra ett sådant uttalande förstår jag inte riktigt. Jag antar att det var en felsägning eller ett hörfel. Det är klart att det av många skäl är önskvärt att sänka arbetstiden för alla till sex timmar om dagen. Men om man särskilt är angelägen om att föräldrarna skall få tid för sina barn borde man kunna hålla med om att det är bra att i varje fall ge dem som har små barn denna rättighet tidigare än andra. Att andra också får kortare arbetstid hjälper ju inte speciellt småbarnsföräldrarna, utan det hjälper i så fall de andra grupperna. Vi vet ju att den ekonomiska verkligheten är sådan, att vi inte inom den närmaste framtiden kan införa en allmän förkortad arbetstid. Då har vi sagt att det är så viktigt att föräldrar får tid för sina barn att vi skall ge dem rätt att förkorta sin arbetstid. Om riksdagen bifaller det förslag som föreligger, betyder det att dessa föräldrar också får ekonomisk ersättning för 90 96 av inkomstbortfallet under ett helt år. Det är inget dåligt första steg. Sedan får vi gå vidare i den takt som resurserna medger.